Herr talman! Jag kan förstå att Ulla Orring tycker detta. Hon tycker nog att det är bra om vänsterpartiet och socialdemokraterna över huvud taget inte hade några egna åsikter i dessa frågor utan anslöt sig till den borgerliga familjepolitiken i alla avseenden. Men nu gör vi inte det, och det har vi goda skäl för. Vi tycker nämligen inte att den familjepolitiken är bra. Jag är inte förvånad över att så många av er har anmält sig till denna debatt. Vad som däremot förvånar mig är att ni allesammans säger ungefär samma sak. Om ni kräver effektivitet och annat, så kan ni kanske själva använda tiden på ett mer konstruktivt och fruktbart sätt. Jag känner ingen större smärta över att ni lägger hinder i vägen för att barnomsorgen inte skall få fortsätta att drivas som hittills. Vad jag saknar är indikationer på att den blir bättre i den riktning som jag tycker gör att den blir det. Vi är överens om att den nuvarande barnomsorgen i dag har brister. Jag anser inte att det är personalen som inte gör ett bra jobb. I stället tycker jag att bristerna finns hos arbetsgivarna, både staten och kommunerna. Det brister därför att de inte ser till att det finns tillräckligt med pengar, och det brister därför att det är ett gubbvälde i många kommuner. De inser inte de pedagogiska och kvalitetsmässiga fördelarna med en bra barnomsorg. I stället tror de att det handlar om barnpassning. Deras tidigare erfarenhet var att hustrun var hemma och skötte om barnen. Så ser det ut. Det är ett resultat av att dessa gubbar många gånger sitter och bestämmer. Det är också ett resultat av att man inte låter personalen ta ansvar och själv utforma verksamheten i samarbete med föräldrarna. Jag kan inte se att det finns några garantier för att en privat arbetsgivare är bättre i dessa avseenden. Inte heller kan jag se att det finns några garantier för att en privat arbetsgivare ger högre löner eller satsar mer på utbildning osv. Det visar sig tvärtom att just kvinnor inom offentlig sektor har de bästa förmånerna, avtalen och lönerna. Jag anser att en demokratisering av den sektor som har hand om vård och omsorg i vårt samhälle är nödvändig. Det handlar om kvinnokraft och kvinnomakt. De som utför arbetet skall också bestämma så mycket som möjligt över detsamma. Därför måste det också fattas politiska beslut som garanterar att det finns tillräckligt med pengar för att över huvud taget bedriva denna verksamhet. Det är dessa frågor som är intressanta, men den föreliggande propositionen ger inga garantier för att just de kommer att lösas.
Herr talman! Gudrun Schyman säger att vi skall agera på ett konstruktivt och bättre sätt. Jag får bolla den frågan tillbaka till henne. Jag uppfattar inte att det har kommit något bättre och mer konstruktivt förslag från vänsterpartiet. Man säger nej och vill inte pröva något nytt; allt är tydligen bra som det är. Samtidigt vet vi alla att det inte är det. Vårt förslag går ut på att skapa en ökad valfrihet inom barnomsorgen. Låt oss pröva detta och därefter göra en utvärdering. Den här daghemsformen har tidigare prövats i Nacka kommun, dock inte fullt ut i form av ett aktiebolag. Resultatet har varit mycket gott. Jag har själv träffat en föreståndare för detta daghem som vitsordar detta. Jag håller med Gudrun Schyman om att vi skall se till att verksamheten blir demokratisk med den kvinnokraft och kvinnomakt som hon talar om. Det är detta som förslaget kommer att leda till. Det har inte Gudrun Schyman förstått. Tvärtom, Gudrun Schyman förnekar detta och tror inte alls att det kommer att bli någon ökad aktivitet bland kvinnor. Jag tror att det kommer. Kvinnor är utbildade inom det här området. Många kvinnor kommer att ta steget och starta en egen barnomsorgsverksamhet. Det sades att det finns brister hos arbetsgivarna och att de inte låter personalen vara med och utforma verksamheten. Det är självklart att det är så. Det är därför det här är ett bra förslag. Låt oss pröva detta, och låt oss mötas om några år för att se hur resultatet blev. Jag är övertygad om att Gudrun Schyman kommer att tycka att det var bra att vi fick vara med och privatisera barnomsorgen. Vi behöver fler sådana initiativ, och det kommer också regeringen att ta.

Herr talman! Ulla Orring upprepar det Ingrid Hemmingsson sade tidigare i debatten och många andra har sagt under de senaste veckorna, nämligen påståendet om skilda uppfattningar inom socialdemokratin. Får jag med visst eftertryck understryka att ingen av oss har ställt upp på det villkorslösa accepterandet av daghem med vinstintresse som regeringen och regeringspartierna står för. Vi har i stället, i den anda av konstruktiv oppositionspolitik som vi arbetar i, i vår motion utvecklat det som borde ha funnits i propositionen. Vi har redovisat vilka krav på kvalitet, lagstöd och lagstiftad rätt till god barnomsorg och verklig valfrihet för alla barn och föräldrar som krävs för att också denna driftsform skall kunna accepteras, eftersom den innebär särskilda risker för missbruk. Detta är vår linje. I den motion vi står för har vi dessutom på många punkter höjt ambitionsnivån jämfört med vad som hittills har gällt i barnomsorgen och uppmärksammat de problem om rättssäkerhet och integritet som behöver uppmärksammas. Vi menar att det här har skett en utveckling av stor betydelse, som också kunde ha banat vägen för en bred lösning på dessa frågor och gjort slut på ofruktbara konflikter. Vi känner stor oro inför att alla borgerliga partier, inte bara moderaterna och Ny Demokrati, har yrkat blankt avslag på våra krav. Det fyller oss med oro över era verkliga avsikter. Därför måste vi vidhålla vårt avslagsyrkande. Men vi kommer, herr talman, att fortsätta att arbeta för en konstruktiv lösning som innebär att vi för barnomsorgen får de kvalitetskrav och den lagstiftning som krävs för att garantera valfrihet och mångfald åt alla, inte bara åt några på de flestas bekostnad.
Herr talman! I så fall är det som partisekreteraren Toresson har sagt fel. Han menar att socialdemokraterna skulle ha gett upp motståndet och börjat tala om kvalitet i stället. Han har också sagt att frågan om vem som sköter daghemmen är underordnad. Det var således felaktigt. Jag tror att många människor i Sverige som läste det pressmeddelandet som gick ut från Birgitta Dahl såsom talesman i de sociala frågorna, uppfattade det som om socialdemokraterna ställde upp på det här förslaget. Nu säger Birgitta Dahl att man går ut i en konstruktiv opposition. Det enda konstruktiva i den oppositionen när det gäller det här förslaget är att man säger nej. Man säger blankt nej till att det skall utgå statsbidrag för barnomsorgsverksamhet som drivs i aktiebolagsform. Det övriga man säger om att det finns risk för segregation i ett system med fri avgiftssättning och fri intagning av barn utan beaktande av den kommunala barnomsorgskön är bara påståenden. Det finns inget belägg för detta. Om man läser propositionen och betänkandet finner man att det är ganska klart uttalat att man skall ta hänsyn till dessa frågor. Krav på personalen tas upp särskilt. Jag blir inte riktigt klok på vad man menar. Menar man att personalen skall ha mindre eller mer utbildning? I propositionen och i synnerhet i betänkandet tas barnomsorgspersonalens utbildning upp. Man säger att enskilda förskole och fritidshem skall stå under offentlig kontroll och omfattas av bestämmelser i socialtjänstlagen och med stöd därav i socialtjänstförordningen. Nej, jag, folkpartiet liberalerna, andra partier och människor ute i samhället uppfattar nog det här, Birgitta Dahl, som om socialdemokraterna inte vill ha någon förändring, utan att de vill att det skall vara som det är. Det är stillastående, Birgitta Dahl.
Herr talman! Jag har pressmeddelandet framför mig. Det inleds med orden: ''Rättvisa, bra kvalitet och mångfald skall prägla barnomsorgen. Barnens behov och rättigheter skall sättas i främsta rummet.'' Vi säger nej till propositionen, eftersom den inte alls behandlar dessa krav och på några viktiga punkter t.o.m. sänker dem. En nyckelformulering som fanns förut om kvalitetskraven och som löd ''utbildning och erfarenhet'' har ändrats till ''utbildning eller erfarenhet'' för att ta ett exempel. Utskottets majoritet skriver att man nu tar bort restriktionerna när det gäller organisationsformer, intagningsregler och föräldraavgifter. Man går t.o.m. längre än propositionen. Vi underkände propositionen eftersom den inte tillgodosåg dessa krav. Vi redovisade vad man borde göra för att kunna släppa alla olika huvudmannaskap fria inom ramen för ett system som medborgarna genom sina valda ombud kontrollerar. Jag har undrat mycket varför debatten har varit så förvirrad. Man har sagt saker när det gäller mig och andra som vi aldrig har sagt. Jag tror att det beror på att det här finns två kulturer -- en borgerlig och en socialdemokratisk. För den borgerliga är det viktigaste att avdemokratisera, och då står vinstintressen och annat också i centrum. Man har aldrig tyckt om att samhället har hållit ihop den här verksamheten. För oss är det barnen och föräldrarna som står i centrum för arbetet med den här frågan. Vi missförstår därför varandra och lyssnar inte på varandra.

Herr talman! Om jag uppfattade Birgitta Dahl på rätt sätt är det utbytet av ordet ''och'' mot ''eller'' som skiljer socialdemokraterna ifrån majoritetens skrivning i utskottets betänkande. Jag måste säga att det är mycket märkligt. Det är som att koka soppa på en spik. Här har vi ställt upp för barnens behov. Vi talar om barnens behov och föräldrarnas möjligheter att påverka daghemmen. Vi har varit starkt pådrivande vid det beslut som fattades år 1985 om principien att förverkliga rätten för alla barn att få delta i kommunal barnomsorgsverksamhet från ett och ett halvt års ålder till dess att barnen börjar i skolan. Vi tycker att det är mycket viktigt att vi har en barnomsorg för alla som kan tillgodose det behov av valfrihet som finns. Jag tycker att socialdemokraterna krånglar för att hindra en utveckling. Jag förmodar att socialminister Bengt Westerberg kommer att utveckla detta vidare i kammaren.

Herr talman! Det är, som sagts tidigare här i debatten, ett för barnomsorgen och framför allt för barnfamiljerna principiellt mycket viktigt steg som nu tas i och med detta betänkande. Det är det första steget bort från det rigida och dogmatiska regelsystem som socialdemokraterna under sitt regeringsinnehav byggt upp kring det gemensamma ansvaret för omvårdnaden av våra barn. Vi har, herr talman, förvisso en i allt väsentligt mycket bra barnomsorg i vårt land. Något annat går inte att påstå. Vi har också en mycket duktig och kompetent personal inom barnomsorgen inom alla yrkesgrupper. Allt detta måste vi vara rädda om. I den valfrihet som nu skapas finns inte heller någon som helst risk för att denna höga kvalitet inte skall kunna upprätthållas även i framtiden. Så länge samhället svarar för stora delar av finansieringen av barnomsorgen har man också möjlighet att ställa de kvalitetskrav som man vill ställa på såväl en kommunal som en privat barnomsorg. Detta gäller i lika hög grad barn med särskilda behov som andra barn. Nej, det är faktiskt tvärtom så att konkurrens och valfrihet befrämjar god kvalitet. Såvida man inte misstror föräldrarna om att ta ansvar för sina barn kommer det att gälla även barnomsorgen. Jag vill i det här sammanhanget säga att jag har svårt att förstå vad det är för dunkla krafter som skulle komma att släppas loss om kommunerna tillsammans med föräldrarna -- och inte vi här i riksdagen -- fick rätt att besluta om i vilka former barnomsorgen skall bedrivas. Jag har svårt att förstå på vad sätt de kommunala beslutsfattarna och föräldrarna skulle vara mindre kompetenta att besluta om detta än vad vi är. Jag är övertygad om att föräldrar när de väljer barnomsorg för sina barn är betydligt mer kräsna än vad t.ex. Gudrun Schyman kan tänkas vara när hon väljer om hon skall handla sin falukorv på Konsum eller på ICA. Vill man inte ha privat barnomsorg, väljer man inte heller privat barnomsorg. Det är ju det som är grejen i det hela -- valfriheten gör ju också att man kan välja bort detta alternativ. Det finns med andra ord ingen motsättning mellan mångfald och kvalitet. Däremot finns ett tydligt samband mellan brist på valfrihet och höga kostnader. Som regeringen uttrycker det är detta det första steget i en valfrihetsrevolution -- i den mån en revolution kan genomföras stegvis. Fortfarande återstår emellertid flera viktiga och avgörande steg bort från de socialdemokratiska dogmerna. Det är bl.a. inte helt tillfredsställande att statsbidragsreglerna inte redan i det första steget ändras i enlighet med regeringsförklaringen så att bidrag utgår även i de fall dagbarnvårdarna har sina egna barn inskrivna som dagbarn i sitt eget familjedaghem. Detta kostar nu en del pengar -- visserligen inte så mycket som anges i propositionen, men likväl tillräckligt för att det på grund av den dåliga ekonomi som socialdemokraterna lämnat efter sig ännu måste anstå någon tid. Om inte förr, kommer detta problem att lösas om den kommunalekonomiska kommitténs förslag går igenom här i riksdagen. Det finns också ett otal andra exempel på hur hittillsvarande regelsystem har hindrat flexibla lösningar som skulle kunna göra barnomsorgen ännu bättre. Bl.a. är det fortfarande inte möjligt för t.ex. två dagbarnvårdare att slå sig ihop och tillsammans bedriva verksamhet i en gemensam lokal vid sidan av det egna hemmet. Däremot finns det inget som hindrar att man har gemensamma aktiviteter i något av familjedaghemmen, i kvartersgården, i förskolan eller var det nu kan vara. Detta måste nu ändras genom den påbörjade revolutionen. Herr talman! Någon fullständig valfrihet inom barnomsorgen blir det inte förrän någon form av vårdnadsbidrag införs. Arbetet med detta har nu påbörjats inom regeringskansliet och är därför av avgörande betydelse för barnfamiljerna. Det är i detta sammanhang bara att konstatera att vi med det här betänkandet tar ett första och principiellt mycket viktigt steg bort från dogmatismens enfald mot valfrihetens mångfald. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Roland Larsson frågar sig vilka dunkla krafter som kommer att släppas loss. Jag är av den uppfattningen att det är mycket dunkla krafter som nu släpps loss, nämligen den borgerliga regeringens ekonomiska politik, som innebär en rasering av den sociala välfärden och som innebär att man redan nu kan se att kommuner och landsting håller på att rusta ned vård och omsorg, inte minst barnomsorg. Detta har redan nu inneburit stora besparingar och indragningar från kommunerna på mellan 10 och 15 miljarder, och det kommer också att bli fråga om ännu mer av sådana besparingar. Detta gör också att det över huvud taget inte blir några pengar över till att statligt finansiera barnomsorg. Det är ju därför man på detta sätt vill öppna för en privatisering och en privat finansiering genom att göra det möjligt att höja avgifterna utöver dagens nivå. Det är det som kommer att bli resultatet, och detta är mycket dunkla krafter för den som har som politisk ambition att arbeta för ett samhälle där det råder rättvisa, jämlikhet och solidaritet.
Herr talman! Det som Gudrun Schyman tar upp är ett delvis ekonomiskt betingat problem. Att man ute i kommunerna nu tvingas dra åt tumskruvarna beror ju på att man drabbas av den socialdemokratiska ekonomiska politiken på ett sådant sätt att man inte längre har tillräckligt med resurser för att kunna genomföra de ambitioner man haft tidigare. Detta har inget att göra med föräldrarnas och kommunernas frihet att välja hur olika former av barnomsorg skall organiseras, vilken driftform man skall ha, osv. De dunkla krafter Gudrun Schyman talar om är egentligen inget annat än att föräldrarna och kommunerna tillsammans i bästa samförstånd får avgöra om man skall ha ett privat alternativ eller om man skall fortsätta med ett kommunalt sådant. Föräldrarna kommer säkert att välja bort det alternativ som de inte tycker är bra. Detta är i sig ingen risk, och det har heller egentligen inte särskilt mycket med den ekonomiska politiken att göra.
Herr talman! Det är just vad det har. Om vi skall ha en samhällsfinansierad vård och omsorg talar ju riktlinjerna för den ekonomiska politiken -- som vi beslutar om här -- om hur mycket pengar som då skall gå till finansieringen av den vården och omsorgen. Eftersom kommunerna numera genom här politiskt fattade beslut inte har möjlighet att höja sina skatter och att ha någon annan ambitionsnivå än den som riksdagen föreskriver, blir ju detta resultatet. Jag menar att den ekonomiska politik som regeringen för innebär att pengar dras bort från kommuner och landsting samtidigt som man säger att det skall vara skattestopp. Det enda sättet är då att höja avgifterna. Det innebär att det till slut bara är de som har mycket pengar som kan använda sig av den vård och omsorg som finns. Man kan ju säga att detta handlar om att vara kräsen, på samma sätt som Roland Larsson trodde att föräldrarna när det gäller barnomsorg var mer kräsna än vad jag var när jag köpte min falukorv. Men det som är avgörande för hur kräsen man kan vara är ju faktiskt hur mycket pengar man har. Har man inte så mycket pengar i plånboken kanske man inte kan vara så kräsen. Har vi då en differentierad vård och omsorg där den s.k. bättre kostar mer, får ju den som inte har så mycket pengar hålla till godo med det som är mindre bra. Det är ganska logiskt att det blir på det sättet. Det är just det jag vänder mig emot, skiktningen i samhället, de ökade klyftorna som vi dessutom ständigt ser växa. Detta är inte en utveckling som jag vill ha. Jag vill ha precis raka motsatsen. Jag vill ha minskade klyftor. Jag vill ha vård och omsorg som är lika för alla. Jag tycker att avgifterna skall vara så låga som möjligt, så att alla kan använda sig av den nödvändiga vården och omsorgen.
Herr talman! Genom valfriheten ökar konkurrensen. Genom konkurrensen kan kostnaderna hållas nere. Genom att kostnaderna kan hållas nere räcker pengarna till fler. Det är den enkla formel som gäller på det här området såväl som på andra. När man diskuterar olika kvalitetsnivåer, skall man ha klart för sig att så länge det mesta av barnomsorgen är samhällsfinansierad, kommer också samhället att kunna ställa de krav man vill ställa. Det finns -- för att på nytt anknyta till Gudrun Schymans falukorvsköp -- inget som säger att falukorven skulle vara sämre i Konsum än på ICA. Den smakar litet olika, och jag tycker att vi skall ha möjlighet att välja mellan de båda sorterna. Den kostar också litet olika, och även med tanke på det tycker jag att det är bra att vi har frihet att välja. Detta är i varje fall något som befrämjar konkurrensen.
Herr talman! Roland Larsson inledde med att säga ''så länge vi har en offentlig finansiering av barnomsorgen''. Man undrar då direkt om regeringen nu tänker sig något annat. Roland Larsson sade också att vi har möjlighet att ställa de kvalitetskrav ''som behövs''. Eftersom propositionen inte ger möjlighet att ställa de kvalitetskraven, kan jag inte tolka vad Roland Larsson sade på något annat sätt än att det inte behövs några kvalitetskrav. Roland Larsson talar vidare om en ''valfrihetsrevolution''. Men det kommer ju, Roland Larsson, att handla om hur tjock plånboken är. Roland Larsson sade också att med valfrihet får vi konkurrens, och med konkurrens får vi sänkta priser. Men det är faktiskt barn vi talar om, inte bilframställning. Vi har redan märkt hur borgerliga kommuner, inte minst här runt Stockholm, håller på att höja avgifterna i den kommunala barnomsorgen på ett så dramatiskt sätt att föräldrar med vanliga inkomster helt enkelt inte har råd att efterfråga någon plats. Är detta vad man avser med valfrihet, konkurrens och sänkta kostnader? Det skulle jag bra gärna vilja veta.
Herr talman! Måhända uttryckte jag mig något slarvigt beträffande att det inte finns någon risk så länge vi har offentlig finansiering. Det är ju snarare ett konstaterande av att man när det finns en offentlig finansiering kan ställa dessa kvalitetskrav. Såvitt jag vet finns det inte från något håll några ambitioner att ta bort den finansieringen. Det är klart att man skall kunna ställa kvalitetskrav. Det är givet. Det måste kommunerna kunna göra. Men de bästa och mest rimliga kvalitetskraven ställer föräldrarna själva utifrån sin kännedom om sina barn. Det finns ingenting som talar för att ett privat alternativ skulle leverera en sämre kvalitet på omsorgen än den kommunala. På samma sätt som det redan i dag finns olika kvalitetsnivåer inom den kommunala barnomsorgen och i olika kommuner, kommer det att finnas olika kvalitetsnivåer även efter en sådan här reform. Men det viktiga är att föräldrarna själva tillsammans med kommunerna har att avgöra vad de helst vill ha. Pengarna räcker dessutom på så sätt längre. Ni försöker nu i det här sammanhanget att föra in även det problem som består i att det saknas pengar efter en slösaktig socialdemokratisk regering.
Herr talman! Jag måste ändå få ställa ytterligare en fråga till Roland Larsson beträffande dagbarnvårdarnas egna barn. Jag har märkt att Roland Larsson har varit oerhört engagerad i detta ärende och har fört flera kammardebatter i ämnet, den senaste för en kort tid sedan med Bengt Westerberg. Det var väldigt intressant att höra att Bengt Westerberg har använt till stor del samma argument som förra statsrådet Bengt Lindqvist när det gällde kostnadsdelen, dvs. att man får en mycket stor kostnad utan att få en enda ny plats. Roland Larsson, som var så glad när regeringsförklaringen var färdig beträffande dagbarnvårdarnas egna barn, har nu uppenbarligen fått krypa till korset och acceptera dessa motiveringar.
Herr talman! Regeringsförklaringen gäller alltjämt. Någon från regeringen har inte påstått något annat. Vad som nu har sagts är att detta inte kan genomföras i nuvarande läge beroende på att det kostar en del pengar, dock inte så mycket som man påstår i propositonen. Jag vidhåller fortfarande att det är en felsyn. Jag har svårt att tro att vår nuvarande socialminister har fört samma argumentation som Bengt Lindqvist. Det har jag inte upplevt vid något tillfälle tidigare. Det tror jag inte är riktigt. Det är möjligt att man när det gällt att räkna pengarna har utgått från det förhållandet att alla dagbarnvårdares barn vid ett och samma tillfälle skulle beredas plats och gå in i detta system på en enda gång. Både Maj-Inger Klingvall och jag, vilka har arbetat i den kommunala verksamhet, vet att det inte fungerar så i praktiken. Det tror jag att vi kan vara överens om. Jag har räknat med att dessa problem försvinner av sig själva den dag den kommunalekonomiska kommitténs förslag genomförs. Då kommer problemen inte att finnas kvar längre. Därför har jag i dag accepterat att min motion har avstyrkts. Det har jag tidigare deklarerat i annat sammanhang.

Herr talman, riksdagskolleger och statsråd! Det känns oerhört positivt för oss såsom kristdemokrater att en ny epok har börjat med en ny attityd till barnomsorgen, en attityd där vi tillsammans kommer att arbeta för mer valfrihet och där varje familj kan välja den omsorgsform som anses bäst för barnen och just den egna familjen. Inget annat land har som Sverige hittills i så hög grad socialiserat familjens funktioner. Stat och kommun har under de senaste årtiondena satsat omfattande resurser på en utbyggnad av den offentliga barnomsorgen. Stora statliga och kommunala insatser har ensidigt satsats på de familjer som har velat och kunnat få del av den offentliga barnomsorgen. De familjer som har önskat satsa på eget alternativ har ställts helt utan offentligt stöd och har naturligtvis ofta haft svårt att förverkliga sin önskan. Trots allt fagert tal om att våra barn är det finaste och värdefullaste vi har, har barn inte sällan betecknats såsom ''förvärvshinder'' t.o.m. i offentliga dokument. Möjligheterna för föräldrar att anpassa sitt yrkesarbete så att de själva får tid och möjlighet att vårda och fostra sina egna barn har snarare beskurits än skapats. Stat och kommun har tydligen ansett att offentlig heltidsomsorg för barnen skulle vara det normgivande och det av samhället accepterade. Det säger sig självt att de allra flesta föräldrar känner sig otillräckliga och upplever tidsbrist när de av enbart ekonomiska skäl tvingas förvärvsarbeta heltid även under barnens förskoletid. Vi vet dess värre att det inte bara är föräldrarna som far illa. Också barns tankar och känslor finns dokumenterade. Deras missnöje med föräldrarnas trötthet, dåliga humör och upptagenhet framträder tydligt. Barnens självförtroende påverkas av föräldrarnas negativa stress, vilket lätt kan ge en känsla av att ''vara i vägen''. Denna typ av reaktioner från barnen borde i mycket större utsträckning tillmätas politiskt intresse. Över huvud taget måste politiken mer ta hänsyn till barnens perspektiv. Det, mina vänner, gäller inte bara i denna talarstol. Om denna attitydförändring, som jag är glad över, kan vi nu läsa i den regeringsförklaring som kom ut den 4 oktober. Jag vill citera några stycken: ''Att ge bättre förutsättningar för trygga familjer och för barnens uppväxt och omvårdnad i vårt moderna samhälle är en av de allra viktigaste uppgifterna för framtiden. Det är i de små nära gemenskaperna som de flesta individer finner trygghet och förankring. Här möter de uppväxande generationerna kärlek och omtanke och fostras till ansvarstagande för sina medmänniskor och sin omvärld. Familjepolitiken skall underlätta för föräldrarna att själva välja den vård och fostran av barnen och den arbetsfördelning som passar dem och barnen bäst. Det innebär, att familjepolitiken skall främja både valfrihet och jämställdhet mellan kvinnor och män. Den som väljer att förvärvsarbeta skall ha ekonomiskt utbyte av detta. En ny familjepolitik syftar till att ge ökad valfrihet för småbarnsföräldrar, att ge en möjlighet för mer tid åt barnen och att i större utsträckning skapa rättvisa villkor för alla delar av landet. Om varje barnfamilj får möjlighet att lösa barnomsorgen på det sätt den själv önskar skapas större trygghet. Det innebär att det måste finnas barnomsorg utanför hemmet av god kvalitet för dem som vill ha det och bättre ekonomiska möjligheter för dem som så önskar att stanna hemma när barnen är små.'' Fyra partier står alltså bakom denna regeringsförklaring. Denna omläggning av familjepolitiken kommer givetvis att ske stegvis av olika skäl. Det viktigaste i dag för mig -- och borde vara det för alla -- är att en grundläggande attityd och prioritetsförändring är på gång i den nya riksdagsmajoriteten och detta till förmån för barnen och den egna familjen. Familjen är det lilla samhället. Det säkraste sättet att minska våld och kriminalitet, att motverka rotlöshet och drogbruk är att ge ett bra stöd till hem och familjer. Vi måste uppvärdera familjens roll. Det är i de små nära miljöerna som vi kan skapa en motkraft till den materialistiska människosyn som egentligen föder egoism och hänsynslöshet. Föräldrarnas kravlösa kärlek kan knappast ersättas av något. Familjen blir vad man skulle kunna kalla samhällets bästa och mest naturliga solidaritetsskola. Därför är familjepolitiken ett av de absolut viktigaste områdena i samhällsarbetet. Familjepolitiken griper in i så gott som alla sammanhang. Det är i familjegemenskapen som värdemönster, normer och vägledande etik kan överföras från generation till generation. Herr talman! Sammanfattningsvis kan man konstatera att den hittills förda barnomsorgspolitiken utgör exempel på att det offentliga i alltför hög grad har ingripit på ett område som borde ha förbehållits familjen. Staten skall naturligtvis garantera alla invånare säkerhet och trygghet, men den skall inte uppträda som förmyndare över familjen eller över t.ex. föräldrarnas val av barnomsorg. Det får inte vara statens eller kommunens uppgift att genom ekonomiska regler fastslå att en viss barnomsorgsform skall föredras framför en annan.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

Herr talman! Chatrine Pålsson sade bl.a. att mera av politiken skall ta hänsyn till barnen. Det är naturligtvis engagemanget för barnen som ligger bakom socialdemokratins krav på en bra barnomsorg till alla barn, och vi vill nu ta flera steg framåt. Däremot kan jag inte säga att jag är särskilt imponerad av det sätt på vilket regeringen har tagit in barnen i sin hittills förda politik. För det första vill jag peka på denna proposition, som saknar sådana väsentliga delar som kvalitet och rättvisa. För det andra vill jag peka på den ekonomiska politik som nu har lett till en alltmer ökad arbetslöshet och allt vad det betyder för situationen i väldigt många familjer i Sverige i dag. För det tredje vill jag peka på förslaget att inte höja barnbidraget. Jag anser att detta är tre goda exempel på en regering som inte tar hänsyn till barnen. Jag tycker att det ser ut som om kds har hamnat i fel regering, eftersom ni i kds hittills ju inte har fått något gehör för era krav på vårdnadsbidrag. Jag har i flera sammanhang hört Bengt Westerberg uttala att det inte går att motivera en omfördelning av de statsbidrag som i dag går till barnomsorgen till vårdnadsbidrag, eftersom barnomsorgen är självfinansierande. De skatter som småbarnsmammorna betalar in när de arbetar räcker till för att finansiera subventionerna till dagis. Inga pengar kan därför, enligt Bengt Jag undrar om Chatrine Pålsson som en företrädare för denna fyrpartiregerings politik instämmer i
Herr talman! Den första fråga som Maj-Inger Klingvall ställde till mig gällde att vi skall ha barnen i centrum. Jag vill därför ställa följande fråga: Tror Maj-Inger Klingvall att det är bara på kommunala daghem som barnen sätts i centrum? Barn är olika, och familjer är olika, och kan behöva olika omsorgsformer. När det gäller satsningar på bl.a. barnbidrag vill jag säga att om den socialdemokratiska regeringen inte hade lämnat ett sådant konkursbo efter sig kanske man redan nu hade kunnat satsa mera på barnen och familjen. Men det framgår ju klart och tydligt av regeringsförklaringen att den nuvarande regeringen prioriterar detta även om den inte kan göra det exakt nu.
Herr talman! Engagemanget för barnen finns naturligtvis inte bara på de kommunala daghemmen utan även i familjerna och i alla andra alternativa barnomsorgsformer. Men det är så oerhört viktigt att poängtera att vi socialdemokrater vill vara med och utveckla detta engagemang vidare. 84 % av Sveriges föräldrar önskar i dag en kommunal daghemsplats till sina barn. Det tycker vi är en oerhört viktig utgångspunkt när vi planerar en bra barnomsorg för barnen i vårt land. Jag får beklaga att kds stolta familjepolitik med vårdnadsbidrag som man gick till val på inte har blivit ens en tumme. Nu är kds faktiskt med och beslutar om mer statsbidrag till privata daghem.
Herr talman! Maj-Inger Klingvall talade om andra alternativa barnomsorgsformer. Jag vill då fråga varför socialdemokraterna inte har gett lika mycket subventioner till dessa som till de kommunala daghemmen om de ändå accepterar sådana. Maj-Inger Klingvall sade att 80 % av föräldrarna vill ha plats för sina barn i kommunal barnomsorg. Jag läste en artikel om att 75 % av småbarnsföräldrarna skulle vilja vara hemma under de första åren med sina barn om de hade ekonomiska möjligheter. När det gäller den långsiktiga familjepolitiken vill jag säga att den nuvarande regeringen har suttit i regeringsställning i bara två månader, och sådana uttalanden kan väl vänta tills det har gått ett år eller två. Socialdemokraterna har ju varit i regeringsställning bra mycket längre.

Herr talman! Detta var en väldig drapa, Chatrine Pålsson. Den gick ut på att Sverige har socialiserat familjepolitiken så till den milda grad att det har resulterat i våld och kriminalitet. Det tror jag ändå är att ta till överord i denna debatt. Och jag tycker att ni i kds har en tendens att göra det. Utbyggnaden av barnomsorgen har svarat mot faktiska behov. Dels har kvinnor behövts som arbetskraft, dels har kvinnor också velat och vill förvärvsarbeta. Jämlika kvinnor i dag skaffar sig en utbildning och ser fram emot ett yrkesliv i kombination med ett föräldraskap. Detta vill de kunna klara av så bra som möjligt utan att behöva stressa ihjäl sig. Och för att kunna utöva föräldraskapet på ett bra sätt, och helst dela det med barnens fäder, behövs det en utbyggd föräldraförsäkring och sex timmars arbetsdag med bibehållen lön, så att de kan minska arbetstiden. Det krävs också en garanterad rätt till bra barnomsorg till alla barn. Det är alltså den politiken som kds borde rikta in sig på om de vill ha barnen i centrum och inte på de drapor som brukar vara förbehållna Svenska Dagbladets ledarsida. Där brukar Mats Svegfors tala om att kvinnan skall återerövra makten i familjen, för att få det att framstå som något mycket positivt -- nu skall det bli en ny era, och nu skall kvinnorna tillbaka till spisen och föda barn. Och eftersom de ändå är där och föder sina barn, kan de också ta hand om de gamla. Detta brukar saluföras under beteckningen att kvinnorna skall återerövra makten i familjen. Jag betackar mig.
Herr talman! Jag vill säga till Gudrun Schyman att när jag höll mitt anförande började jag med att tala om att man hade socialiserat familjen, och det står jag fortfarande fast vid. Men i detta sammanhang talade jag inte om att det hade lett till kriminalitet. Däremot har jag sagt att en fungerande familj kan motverka olika former av kriminalitet, våld, rotlöshet och drogbruk. Och jag hoppas att Gudrun Schyman anser att familjen åtminstone innebär en suverän möjlighet att minska sådana tendenser. Jag vill avslutningsvis säga till Gudrun Schyman att om hon inte har något bra att läsa i kväll, kan hon ta fram regeringsförklaringen och läsa om familjepolitiken. Det skall nog vara lugnande och skönläsning för kvällen.
Herr talman! Jag har svårt att tänka mig något mer hårresande att läsa och något som skulle förstöra min nattsömn så mycket som att läsa den borgerliga regeringens regeringsdeklaration, särskilt när det gäller familjepolitiken. Det skulle i så fall inte bli många timmars sömn. Jag skulle snarare bli så upprörd att jag inte skulle kunna sova över huvud taget. Jag har aldrig diskvalificerat familjen. Det vore fullständigt nonsens. Jag är själv mamma. Jag är förälder till två barn. Jag har levt som ensamstående kvinna under lång tid, arbetat och varit delaktig i samhällslivet i form av att ägna mig åt politik, gå ut och dansa, m.m. Jag vet mycket väl vad det handlar om. Jag tänker inte diskvalificera mig själv som förälder. Det är klart att jag står för kärleken till mina barn, men jag vill väldigt gärna ha ett samhälle som bryr sig om hur det går för dem och för mig och som ser till att vi har det bra, även om jag inte har varit högutbildad utan tvärtom arbetat i just den offentliga sektor, som har hand om vård och omsorg men som tyvärr betalar mycket dålig lön.
Herr talman! Vi tycks vara överens om att familjen är värdefull. Men vi har inte samma ideologiska och politiska ståndpunkter, och det får vi väl acceptera. Vi får väl var och en fortsätta att arbeta utifrån våra egna synvinklar, och det vore kanske bra om vi ibland försökte förstå varandras synvinklar och lade den politiska prestigen litet åt sidan.

Herr talman, herr statsminister, ärade riksdagsledamöter! I denna långa debatt har de fyra regeringspartierna klart visat att det nu är slut på ofriheten och orättvisan inom barnomsorgen. Vi hälsar med tillfredsställelse att det nu kommer att bli fritt fram också för privata initiativ och att det kommer att bli valfrihet. Jag har dock en invändning mot vad som sägs i propositionen om att statsbidrag inte skall utgå till dagbarnvårdares vård av egna barn utan endast till vård av andras barn. Man anser att det skulle kosta 455 miljoner att låta statsbidrag utgå också till vård av egna barn. Denna stora summa har ifrågasatts av både moderater och kds-are. Själv tycker jag att summan verkar väldigt stor. Bortsett från detta tycker jag att det väl är en liberal rättighet att de egna barnen behandlas på samma sätt som andra barn. Det skulle kunna sägas att det, om man byter barn, inte skulle bli någon vinst -- då skulle mina barn skötas av någon annan, och jag skulle sköta någon annans barn. Jag hoppas alltså att det så småningom blir möjligt att statsbidrag utgår även till vård av egna barn. Herr talman! Trots den invändning som jag här har gjort yrkar jag bifall till hemställan i socialutskottets betänkande och därmed avslag på samtliga motioner.
Herr talman! Helt kort vill jag säga till Johan Brohult att hans argument är så dammiga att jag inte tänker bemöta dem. Men det finns en fråga här som är av större intresse. Det stämmer ganska väl att statsbidraget till dagbarnvårdares vård av egna barn skulle uppgå till nästan en halv miljard. Det intressanta här är att Ny Demokrati har väckt en motion där det står att detta skall genomföras på en gång -- i strid med vad som sägs i propositionen om att man får vänta tills ekonomin blir bättre -- och att man samtidigt har väckt en motion om en höjning av statsbidraget. Denna höjning skulle finansieras genom att två miljarder tas från statsbidraget för att gå till barnomsorgen. Jag undrar därför, Johan Brohult, hur detta skall tolkas. Jag förmodar att det aldrig var meningen att Ny Demokrati skulle vara med på en barnbidragshöjning. Räntechocken kom därför som en välbehövlig hjälp när det gällde att komma undan framlagda förslag i den aktuella motionen.
Herr talman! Jag trodde inte att vi skulle debattera barnbidraget i dag, då så mycket annat skall debatteras. För att ge ett svar här måste jag ändå säga att man, när verkligheten förändras, måste kunna ta hänsyn till det faktiska läget. Det blev ju en höjning av diskontot med 6 %. Därför tycker jag verkligen att man måste ta sitt ansvar. Man måste inse att det skulle vara mycket värre för barnfamiljerna att få höjda räntor än att gå miste om en höjning av barnbidraget. Därför gjorde vi vårt ställningstagande. Mot bakgrund av det statsfinansiella läget, som gjort att det blev en räntehöjning, måste vi backa beträffande barnbidraget.
Herr talman! Det var inte i det sammanhanget som jag ville ha ett svar. Vad jag undrade var hur Ny Demokrati tänkt sig att finansiera det här. Det är väldigt svårt att förstå vad man menar. I en motion finns det förslag om en höjning av utgifterna med en halv miljard när det gäller statsbidraget till omsorgen. I en annan motion finns det förslag om att 2 miljarder skall tas från statsbidraget för att gå till barnomsorgen. Det hela går inte ihop, Johan
Herr talman! Jag anser inte att kostnaden blir 2 miljarder. Vidare vill jag säga att vårt ekonomiska program måste ses i ett sammanhang. Under den allmänna motionstiden kommer det att både motioneras och debatteras. Men jag upprepar att det inte går att rycka ut en sak från sitt sammanhang och att säga att det inte finns pengar. Vi i Ny Demokrati håller helt och hållet med regeringspartierna vad gäller propositionen.

Herr talman! Jag tar till orda med risk för att det blir vissa upprepningar av tidigare redovisade argument. Men eftersom det handlade om min första proposition till riksdagen tar jag mig den här friheten. Utbyggnaden av barnomsorgen i Sverige har haft ett par olika syften. Ett syfte har varit att göra det möjligt i första hand för småbarnsmammor att förena föräldraskap med förvärvsarbete. Man kan säga att det syftet i stor utsträckning har uppnåtts. När det gäller det relativa antalet förvärvsarbetande mammor med förskolebarn har det skett en ökning med mer än 65 % sedan början av 60-talet. Jag hävdar att ingenting har betytt så mycket för kvinnors frihet och oberoende -- möjligen med undantag av införandet av den individuella beskattningen i början av 70-talet -- som just utbyggnaden av barnomsorgen. Det andra syftet har varit att genom pedagogisk gruppverksamhet ge de mindre barnen stöd och stimulans i deras emotionella, sociala och intellektuella utveckling. Jag måste säga att även detta syfte i allt väsentligt har uppnåtts. Svensk barnomsorg är således av hög kvalitet. Regeringen har en i grunden positiv inställning till barnomsorgen. Samma positiva inställning har dock inte alla. Det finns fortfarande en del som är övertygade om att dagis är dåligt för barnen. Men det är få som går så långt som Ian Wachtmeister gör och talar om apartheid på svenska. Numera finns det flera svenska studier av hur barns utveckling påverkas av olika tillsynsformer. Resultaten visar inte på någon större skillnad mellan barn som har varit hemma hos sin mamma -- eller möjligen, i undantagsfall, hos sin pappa -- och barn som har varit hos dagmamma eller på dagis. I den mån man över huvud taget kan se några skillnader mellan de här grupperna är det snarast fråga om ett positivt utfall för dagisbarnen. Det innebär att den positiva inställning som vi i dag har vilar på god vetenskaplig grund. Herr talman! Regeringens familjepolitik syftar till att ge barnfamiljerna ökad valfrihet. Därför vill vi förbättra de ekonomiska förutsättningarna för dem som väljer att stanna hemma när barnen är små. Det är naturligtvis allra mest angeläget för dem som i dag på grund av föräldraförsäkringens konstruktion -- denna bygger ju på inkomstbortfallsprincipen -- får mycket litet i ersättning. I det sammanhanget vill jag passa på att hälsa Mona Sahlin välkommen i den konstruktiva debatt som redan påbörjats och som förs mellan regeringspartierna på den punkten. Vidare har vi redan nu i höst lagt fram det förslag till ökad valfrihet inom barnomsorgen som just nu diskuteras. För att valfriheten skall bli reell krävs det en mångfald i utbudet i barnomsorg. Det handlar om att så långt det är möjligt erbjuda en dagmamma i de fall där detta föredras och att se till att det finns dagisplatser för dem som föredrar sådana. Men det handlar också om att tillhandahålla dagis med olika typer av profil. Det kan gälla olika pedagogisk inriktning. Det talas ju ofta om Montessori och Waldorf. Men det finns numera också dagis där man gör särskilda satsningar på t.ex. kultur och miljö. Man kan även säga att kristna dagis har en alldeles speciell pedagogisk inriktning. Det kan vidare handla om dagis med olika personalsammansättning. Pysslingen Förskolor AB, som under de senaste åren i hög grad har initierat dagisdebatten, satsar på att ha en personal som enbart består av förskollärare. Det kan även handla om olika sammansättningar när det gäller barngrupperna. På en del dagis föredrar man syskongrupper, medan man på andra dagis föredrar åldersdifferentierade grupper. Det kan också vara fråga om öppethållandetiderna. Kommunförbundet går för närvarande ut med en kampanj för ett bättre resursutnyttjande i fråga om daghemmen. Man framhåller daghemmet Månskenet i Rimbo i Norrtälje kommun som ett föredöme. Där har man -- om det ordet nu får användas -- produktdifferentierat. Man har alltså avdelningar med olika öppethållandetider, vilka är anpassade till föräldrarnas efterfrågan. Genom denna produktdifferentiering med olika öppethållandetider på olika avdelningar har man lyckats pressa ned kostnaderna utan att kvaliteten på något sätt försämras. Jag hörde Gudrun Schymans skräckskildring här om mammor och pappor som jäktar till dagis och om barn som slits från lekar osv. Men jag måste säga att jag inte kände igen mig vare sig med tanke på de många besök på olika dagis som jag har gjort eller med tanke på mina egna erfarenheter. Det är klart att man som förälder måste passa tiderna vad det gäller dagis. Något annat är inte riktigt tänkbart. Den oerhört stora hets som Gudryn Schyman talade om kan naturligtvis förekomma. Men jag ser inte detta som något typiskt. Dessutom har det mycket litet att göra med om verksamheten bedrivs i kommunal eller privat regi. Gudryn Schyman vet säkert av egen erfarenhet att man ibland tvingas jäkta, även när man skall hämta barn på kommunala dagis. Nämnda differentiering, profilering, kan handla om olika grader av föräldramedverkan och om väldigt många andra saker. En hel del av det här kan naturligtvis erbjudas -- och erbjuds redan i dag -- inom ramen för den kommunala barnomsorgen. Men vi är övertygade om att mångfalden främjas om de som vill bedriva verksamhet i enskild regi har denna möjlighet. Det råder inget tvivel om att det finns många förskollärare och andra som anser sig bättre få utlopp för sin fantasi och sitt engagemang om de har möjlighet att driva ett dagis i egen regi i stället för att vara anställda hos kommunen. Gudrun Schyman talade också om detta med att utnyttja kvinnokraften och kvinnomakten. Jag har svårt att förstå varför vi inte skulle utnyttja också kraften hos de kvinnor som har nämnda värderingar och varför vi inte skulle ge dem den makt som de själva ber om. Det handlar då om kraven på att få styra dagis helt på egen hand. Herr talman! Socialdemokraterna har sedan mitten av 1980-talet, då den här debatten på allvar blommade upp, motarbetat tanken på enskilda alternativ. Bo Toresson har i tidigare citerade intervju i Svenska Dagbladet sagt: Vi har hela tiden varit systemförsvarare och glömt bort barnen i sammanhanget. Precis så har det varit. Det här systemförsvaret från socialdemokraternas sida har kodifierats i kravet på att barnomsorg inte får drivas i vinstsyfte. Med utgångspunkt i denna formulering i statsbidragsförordningar och i andra sammanhang har man uteslutet ett antal driftformer. Trots det ideologiska motståndet mot alla enskilda alternativ har socialdemokraterna steg för steg och ytterst motvilligt varje gång tvingats backa från sin ursprungliga position. I det längsta har man motsatt sig att exempelvis enskilda förskollärare får starta eget och anställa personal. Det här socialdemokratiska motståndet har kommit att framstå som alltmer orimligt. Dels har olika vinstmått mer eller mindre börjat användas också inom offentlig verksamhet -- man har sett det som ett bra sätt att främja en effektiv användning av resurserna, något som ju också socialdemokraterna inser är nödvändigt --, dels har socialdemokraterna på andra sociala områden accepterat enskilda alternativ, t.ex. inom missbrukarvården. Som jag framhåller i propositionen är vinster i verksamheter som är utsatta för konkurrens och där intäkterna är mer eller mindre givna -- vilket ju är fallet när det gäller dagisverksamheten -- ett uttryck för en kostnadseffektivitet. Detta måste vara önskvärt, därför att alternativet till en effektiv användning av resurserna är slöseri med skattepengar. Socialdemokraterna är nu uppenbarligen beredda att överge denna sista bastion. Men då hänger de upp sitt motstånd på att de inte anser sig ha fått tillräckliga garantier för att enskilda alternativ kommer att erbjuda barnomsorg av god kvalitet. Det är svårt, tycker jag, att förstå hur socialdemokraterna tänker. De som vill driva dagis i egen regi har i regel starkt uttalade mål just när det gäller kvaliteten. Pysslingen Förskolor AB, som i mitten av 80-talet provocerade fram den lagstiftning som vi nu vill undanröja, är ett belysande exempel i detta sammanhang. Det är just utifrån kvalitetsmålen som man har velat sälja sina tjänster till kommunerna. Skälet till att de enskilda förskollärarna driver detta med kvalitetsmålen så hårt är naturligtvis att de är medvetna om att de bara är på det sättet som de kan få några att bli intresserade av de tjänster som de bjuder ut. Till detta kommer den verksamhetskontroll som såväl bidragsutbetalare, dvs. stat och kommun, som föräldrar kan och kommer att utöva. När socialdemokraterna -- jag läser deras reservationer och motioner på det sättet -- vill gå längre och formulera mycket strikta och detaljerade bestämmelser, då riskerar de i stället att hämma den utveckling av mångfald som vi i själva verket eftersträvar. Vi vill just komma bort från den gamla socialdemokratiska strävan att stöpa allt i samma form. När jag som social -- låt mig i detta sammanhang gärna säga det -- barnminister har lagt fram det här förslaget är det i förvissningen om att det är bra för barnen. Det är barnen och inte systemet som är vår utgångspunkt. För att det skall vara bra för barnen och barnens föräldrar är det naturligtvis viktigt att det också har ett stort inslag av gemensam finansiering, vilket vi har understrukit i en rad olika sammanhang, bl.a. i den regeringsförklaring som avgavs den 4 oktober. Socialdemokraterna anser att det är otillräckligt att daghemmen har personal som har utbildning eller erfarenhet som garanterar att barnen får den nödvändiga pedagogiska stimulansen. De säger att det behövs både utbildning och erfarenhet. Det är faktiskt att gå längre än vad socialdemokraterna hittills har gjort. Man har aldrig ställt några formella utbildningskrav på den personal som kommunerna har anställt. Fram tills nu har man levt med det risktagande som man anser att det innebär att ställa samma krav på enskilda alternativ som man alltid har ställt på de offentliga alternativen. Vi har menat att det vore dumt att utesluta möjligheterna att det kan finnas personer som har förvärvat erfarenheter på annat sätt än genom formell utbildning på det här området och skulle kunna komma med goda idéer som faktiskt kan vara värda att pröva. Jag vill upprepa: Vi ställer precis samma krav på personalen i de enskilda alternativen som i den kommunala barnomsorgen. Jag tror inte att socialdemokraterna anser att den kommunala barnomsorgen har varit av så låg kvalitet, även om man ofta har utnyttjat icke utbildad personal, att det skulle vara ett skäl att klassa den barnomsorgen ner på något sätt. En annan invändning från socialdemokraternas håll är att de inte säger sig kunna godta den risk för segregering som det skulle innebära med att införa ett system med fri avgiftssättning och fri intagning av barn utan beaktande av den kommunala barnomsorgskön. Det är, som framgår av betänkandet, en felaktig beskrivning av vad som står i propositionen. Ett av de villkor som vi ställer upp för statsbidrag är i själva verket att utgifterna inte avviker oskäligt från de kommunala. Sedan är det en annan sak att de kommunala avgifterna på olika håll i Sverige skiljer sig mycket kraftigt. Om man jämför de kommuner som ligger lägst med dem som ligger högst, finner man att de som ligger högst ligger 400--500 % över de lägsta. Socialdemokraterna har under alla år accepterat mycket stora skillnader i avgiftsuttaget från kommun till kommun. Då har vi tyckt att det är rimligt att också kunna acceptera vissa skillnader i avgiftsuttaget, men de får alltså inte vara oskäliga avvikelser. Huruvida barnen skall tas ur kön eller inte tycker vi är en sak som kommunerna får avgöra när de skriver kontrakt och betalar ut bidrag till de enskilda alternativen. Där det finns långa köer är det naturligt att man säger till dem som skall bedriva barnomsorg att de får ta barnen ur kön. Men vårt mål är -- jag skall strax återkomma till det -- att köerna skall försvinna. Då är detta argument helt irrelevant. Det skulle ha varit det redan nu om socialdemokraterna hade hållit sitt gamla löfte att barnomsorgsköerna nu skulle vara avskaffade. Den risk till segregering som socialdemokraterna har varnat för ligger framför allt i boendet. Man kunde mot den bakgrunden fråga socialdemokraterna om de verkligen accepterar att människor bosätter sig hur som helst, eller om de tycker att segregeringsrisken talar för en ökad styrning på det området. Herr talman! 1985 beslutade riksdagen att barnomsorgen skulle byggas ut till fullbehovstäckning. Från början skulle det ha skett till ingången av innevarande år. Sedan sköt man målet successivt framåt. När socialdemokraterna lämnade regeringsmakten i höst hade man ännu inte nått det mål som man hade sagt att man skulle klara till 1991. Enligt den senaste barnomsorgsundersökningen från SCB har vi fortfarande köer på ungefär 60 000 barn. Det är regeringens mycket bestämda uppfattning att barnomsorgsköerna måste försvinna och att vi skall få fullbehovstäckning. Det finns också inskrivet i regeringsförklaringen. Det står dessutom där att det skall vara barnomsorg av god kvalitet. I sammanhanget vill jag nämna att det enligt vår mening inte är acceptabelt att kapa köerna på det sätt som många kommuner gör i dag, uppmuntrade av den gamla socialdemokratiska regeringen, genom att bara ge barnomsorg till barn som är över 18 månader. Det strider mot intentionerna i det beslut som riksdagen fattade 1985. Utbyggnaden och utvecklingen av barnomsorgen har hämmats av de begränsningar för enskilda alternativ som funnits i statsbidragsreglerna. Genom att ändra på dessa stimulerar vi inte bara till ökad mångfald utan också till en ökad utbyggnad så att dagisköerna snabbare kan elimineras. Vi tror också att en ökad konkurrens -- Roland Larsson var inne på detta -- på det här området som på andra kommer att medverka till att pressa kostnaderna. Man levde länge i föreställningen att om man bara hade ett visst antal barn i barnomsorgen föll kostnaderna mer eller mindre automatiskt ut. Gudrun Schyman förefaller fortfarande vara kvar i denna föreställning. Hon sade att om man inte tillskjuter mer pengar utan tar ut högre avgifter, blir det inga fler platser. Det är självklart att resurserna kan användas effektivare. Detta måste vara en strävan också inom barnomsorgen. Jag såg en färsk rapport från Kommunförbundet för ett par veckor sedan där man redovisade bl.a. bruttokostnaderna för barnomsorgen i alla Sveriges kommuner. Det visade sig att variationerna år 1990 och 90 000 kr. Men på den kommunala nivån, i den enskilda barnstugan, var variationerna ännu större. När det gällde dagbarnvårdare var variationen mellan 38 000 och 82 000 kr. Detta visar med all önskvärd tydlighet att det är stora variationer och att det finns mycket att göra men att väldigt litet har hänt på det här området. Jag är övertygad om att ökad konkurrens mellan olika driftformer kan vara ett sätt att få mer att hända. Riksdagen kommer genom dagens beslut att öppna nya möjligheter för alternativ inom barnomsorgen. Det är ett mycket viktigt och mycket glädjande steg. Men nu hänger det på kommunerna. De skall vara djärva och släppa fram alternativen. Vi vet av de oräkneliga telefonsamtalen under de senaste veckorna att många redan ligger i startgroparna, både kommuner och enskilda. Jag är övertygad om att de som nu kör i gång kommer att bli rikligt belönade när väljarna upptäcker att de på det sättet får mer valuta för skattepengarna.

Herr talman! Det är riktigt att mycket redan har sagts i denna debatt, men det har väl ändå varit intressant för socialministern att lyssna. Så tiden skall väl inte anses som förbrukad. Det är bra att höra vad oppositionen har att säga. Själva har regeringspartierna varit väl företrädda med talare. Den reella valfrihet som Bengt Westerberg talar om menar jag är en chimär. Det handlar inte om någon reell valfrihet så länge behoven inte är upptäckta. Först när det finns en plats för alla kan man börja välja mellan olika typer av barnomsorg. Det måste vara en överproduktion, om man nu skall uttrycka sig i sådana termer, för att det skall finnas den typ av reell valfrihet som Bengt Westerberg talar om. Då skall det finnas ett utbud så att jag kan gå runt och titta med mitt barn, öppna på dörrarna och fråga hur det är och hur man arbetar inom de olika barnomsorgsformerna. Men i vilka kommuner ser det ut på det viset? Dessutom kan man fråga sig om det över huvud taget är önskvärt. Det är möjligt att någon form av valfrihet fungerar i storstäder, men ute i glesbygden gör den definitivt inte det. Den typen av köp och säljfilosofi fungerar inte överallt. Även om man, som Bengt Westerberg, tycker om den kan den inte fungera i praktiken. De ekonomiska diskussionerna begriper jag faktiskt inte heller. Visst är det bra att man kan spara pengar i den mån pengarna används på ett felaktigt sätt. Då kan man naturligtvis få pengar över till flera platser. Att den här propositionen skulle innebära detta kan jag faktiskt inte se. Det måste vara eftersträvansvärt att det inte är plånboken som skall avgöra vilken typ av barnomsorg som barnen skall få. Jag skulle väldigt gärna vilja veta om Bengt Westerg delar denna uppfattning och om han delar uppfattningen att det inte är bra som det ser ut i dag med stora skillnader mellan olika kommuner. Det beklagar jag. Jag tycker att det skall vara enhetligt. Men den saken blir inte bättre av att man spär på genom att säga att de avgifter som de s.k. privata bolagen skall få ta upp kan få vara litet högre. De skall bara inte få vara oskäliga, vad det nu innebär. Vi skulle gärna vilja veta det. Var går skälighetsgränsen? Vem är den som bestämmer? Om man talar om tillgång och efterfrågan är det ju så att så länge folk betalar är det skäligt. Det innebär att de som har mycket pengar kan betala mycket medan de som inte har några pengar inte kan betala alls. Jag kan inte se annat än att det ger segregation. Det är beklagligt. Bengt Westerberg säger att det här är den första propositionen till riksdagen. Om de kommer att se ut så här i fortsättningen, skulle jag önska att den också var den sista.
Herr talman! Vi får väl se om det blir den sista propositionen, men det skulle jag inte tro. Jag har ytterligare planer som jag hoppas kunna återkomma till riksdagen med så småningom. Jag vill svara direkt på Gudrun Schymans fråga att inte heller jag tycker att plånboken skall få styra. Huvuddelen av kostnaderna för barnomsorgen liksom för flera andra sociala tjänster skall betalas solidariskt skattevägen. Det är också regeringens uppfattning och finns inskrivet i den regeringsförklaring som Carl Bildt läste upp för kammaren den 4 oktober. Där står också mycket tydligt, vilket jag framhöll i mitt anförande, att ett mål är att vi så snart som möjligt skall uppnå full behovstäckning. Jag håller med Gudrun Schyman om att vi innan vi har full behovstäckning inte kan tala om valfrihet i egentlig mening. Den åtgärd som vi nu vidtar skall dels bidra till att vi snabbare kan nå full behovstäckning, därför att vi utnyttjar det engagemang och den initiativkraft som finns bl.a. hos många förskollärare, dels bidra till att vi kan få större mångfald. Sedan frågar Gudrun Schyman var i Sverige man kan som mamma, pappa eller småbarnsförälder gå omkring och titta på olika dagis och välja. Flera kommuner har faktiskt nått så långt att de har full behovstäckning och kan erbjuda denna möjlighet. Jag besökte nyligen Staffanstorp, en sedan länge borgerligt styrd kommun. Där har man full behovstäckning och har satsat på profilerade dagis. Där har man en sådan situation som Gudrun Schyman beskriver. Föräldrarna kan gå runt och titta på vad de olika dagisen har att erbjuda och vad de har för profilering och kan välja det som passar den egna familjen, det egna barnet bäst. Det tycker jag är ett gott föredöme för andra kommuner i
Herr talman! Det skulle vara en bra situation, förutsatt att det är ungefär samma kostnader, att jag får en garanterat bra barnomsorg, att det är samma goda kvalitet överallt och att det inte är plånboken som avgör vad jag väljer utan bara mitt intresse för en särskild profilerad pedagogik. Jag blev förvånad när Bengt Westerberg talade om att vi nu skulle få flera olika pedagogiska inriktningar och nämnde kristna daghem som om de skulle innebära en särskild pedagogisk inriktning. Jag trodde faktiskt att kristendomen var en religion och inte en pedagogik. Att huvuddelen av kostnaderna skall betalas skattevägen solidariskt är vi överens om. Vad vi inte är överens om är att den solidariska skattefinansieringen skall undandras från offentlig insyn och demokratisk kontroll, vilket jag tycker är en huvudfråga när det gäller skattefinansierade verksamheter.
Herr talman! Påståendet att man skulle undandra enskilda dagis från demokratisk kontroll är inte korrekt. Det finns en rad verksamheter som drivs i enskild regi, t.ex. enskilda vårdhem och behandlingshem och som alla står under demokratisk kontroll i den meningen att de som betalar och de som ger tillstånd att driva verksamheten också har ansvar för tillsynen av verksamheten. Det är inte så att t.ex. enskilda vårdhem eller föräldrakooperativa dagis eller andra verksamheter är utan demokratisk kontroll, utan det finns stora möjligheter att gå in och se vad de sysslar med. Om man däremot med demokratisk kontroll menar att politiska församlingar skall besluta om detaljer i verksamheten, är inte det syftet. Även i fråga om de verksamheter som formellt står under politiska nämnder, t.ex. kommunala verksamheter, strävar vi efter att decentralisera ansvar, budgetansvar och verksamhetsansvar, till dem som är verksamma vid den enskilda barnstugan och att ge dem betydligt större frihet. I den meningen fjärmar vi oss från demokratisk kontroll när det gäller detaljstyrning. Däremot har vi självfallet alla möjligheter att gå in i offentliga verksamheter, men också i enskilda verksamheter, och se hur det går till och avgöra om verksamheten drivs inom de uppställda ramarna. Jag tycker att Gudrun Schyman har en felaktig föreställning om hur det faktiskt fungerar.

Herr talman! Jag vill först göra några kommentarer till det som Bengt Westerberg har sagt. Bengt Westerberg sade att vi socialdemokrater skulle ha glömt bort barnen. Det är precis det som vi inte har gjort, och det vet Bengt Westerberg, som också har varit med och fattat beslut här i riksdagen om en förskola för alla barn. Det är för att vi har varit så rädda om kvaliteten i barnomsorgen som vi har sagt nej till statsbidrag för aktiebolag. Det är bakgrunden. Bengt Westerberg anförde några siffror. Han sade att det finns 60 000 barn i kö. Jag vet inte var Bengt Westerberg har hämtat sina siffror ifrån. Mina siffror har jag hämtat från barnomsorgsundersökningen, och de visar att den totala efterfrågan på barnomsorg i oktober 1991 var 411 800 barn i kö, om man räknar bort barn som är under ett år. Till dessa 411 800 barn finns det 410 000 platser, enligt de preliminära statsbidragsansökningar som socialstyrelsen har fått in. Närmare full behovstäckning än vad vi är i dag har vi inte varit någon gång tidigare. Jag vill däremot göra en reservation för det mycket besvärliga arbetsmarknadsläge som vi just nu har och som gör att vi inte kan stanna upp, utan det kommer att behöva byggas fler barnomsorgsplatser. Bengt Westerberg sade vidare att vi socialdemokrater inte anser att det finns tillräckliga kvalitetsgarantier i den här propositionen. Det kan ju faktiskt inte heller Bengt Westerberg egentligen tycka. Jag har under hösten samlat på mig en hel del tidningsurklipp. Bengt Westerberg har talat bl.a. på barnomsorgsmässan i Sollentuna. Han sade då att ''kvalitetskravet skall upprätthållas genom kravet på att förskollärare måste leda verksamheten''. Bengt Westerberg är också motståndare till fri sättning av taxor: ''Enhetliga avgifter är i grunden bäst, och de bör ligga på ungefär samma nivå som taxan för de kommunala dagisen''. Däremot vill Bengt Westerberg fundera vidare på om barn till privata daghem skall tas från kommunens kö. Bengt Westerbergs partivän som tidigare var ordförande i socialutskottet, Daniel Tarschys, har i en kommittémotion under den allmänna motionstiden -- jag har åberopat den tidigare i debatten -- pläderat för en lagstadgad rätt till plats inom barnomsorgen. I motionen står bl.a. att en lagstadgad rätt till barnomsorg är en förutsättning för ett mindre styrande statsbidragssystem eller ett system med barnomsorgspeng till de föräldrar som förvärvsarbetar eller studerar. På samtliga dessa punkter, när det gäller utbildningskrav, avgifter, köer och den lagstadgade rätten till plats, har folkpartiet gjort en helomvändning. Det känns i dag nästan litet som att vi lyssnar till sagan om kejsarens nya kläder. Bengt Westerberg talar på ett bra sätt väldigt vackert om barnomsorg, men han har avgett en helt avklädd proposition till riksdagen. Varför har Bengt Westerberg gett upp de grundläggande kraven på god kvalitet och rättvisa? Är detta Bengt Westerbergs rätta ansikte? Jag vill inte tro det, och jag undrar om han har tvingats till detta. Jag vill ha ett svar.
Herr talman! Jag kan försäkra Maj-Inger Klingvall att jag inte har tvingats till detta, utan jag har i högsta grad gjort det frivilligt. Den demon som Maj-Inger Klingvall målar upp är ju inte jag. När jag lade fram mitt alternativ, hade jag som utgångspunkt att det skall skapas fler alternativ för barnfamiljerna och bättre kvaltiet för barnen. Avsikten har självfallet inte varit att försämra kvaliteten. Det kommer att finnas ett antal enskilda dagis i verksamhet redan om ett år. Det skulle vara ett nöje för mig att ta med Maj-Inger Klingvall för att titta på några av daghemmen. Då kan vi se om kvaliteten är dålig. Jag har tidigare kommit med ett liknande erbjudande till Maj-Inger Klingvalls partivän Ines Uusmann, så vi kan kanske få ihop till en liten gruppresa och åka runt och titta på enskilda daghem för att se efter om kvaliteten på dessa daghem är undermålig eller inte. Vi kan börja med Smörblomman ute i Nacka, som det talades om tidigare. Jag är helt övertygad om att Smörblomman kommer att bli ett föredöme, inte bara för enskilda alternativ utan också för många kommunala daghem. Maj-Inger Klingvall sade att jag hävdade att socialdemokraterna hade glömt barnen. Jag tillät mig att citera socialdemokraternas partisekreterare, inte för att han är en auktoritet för mig -- det är han verkligen inte -- utan för att han möjligen är en auktoritet för Maj-Inger Klingvall. I en intervju i Svenska Dagbladet för några veckor sedan sade Bo Toresson: ''Vi har hela tiden varit systemförsvarare och glömt bort barnen i sammanhanget.'' Vidare: ''Vi hamnade på det här sättet i en återvändsgränd, därför att vi blivit systemförsvarare i stället för i det här fallet barnens företrädare.'' Det är Bo Toressons omdöme om det som Maj-Inger Klingvall och han har ägnat sig åt under de senaste åren. Jag kan inte låta bli att säga att jag tycker att det ligger någonting i detta, men själva omdömet var Bo Toressons. När det gäller barnomsorgskön visar den senaste barnomsorgsundersökningen att det finns en kö på ungefär 60 000 barn. På sina ställen är balansen god -- ibland kan det t.o.m. finnas ett överskott av platser, vilket gör att om man ser till riket som helhet kan situationen i vissa fall se litet bättre ut. Men det hjälper inte, för föräldrar kan inte flytta hur som helst. De behöver dagis där de bor. När undersökningen gjordes fanns det ett behov för 60 000 barn, som inte är tillgodosett. De siffror som socialdemokraterna presenterade i valrörelsen handlade bara om i vilken utsträckning man tillgodosåg efterfrågan för barn över 18 månader. Det räcker inte som ambition, utan vi måste kunna erbjuda platser också för dem som är under 18
Herr talman! Det antal som jag redovisade handlade inte om någon 18-månadersgräns, utan gällde barn över ett år. Alla barn har självfallet rätt till en bra barnomsorg, även barn under 18 månader. Det har jag sagt här i kammaren i tidigare debatter. Talet om att vi socialdemokrater har glömt bort barnen instämde Bengt Westerberg i. Precis så har det varit, sade han. Det var Bengt Westerbergs uttalande som jag kommenterade genom att säga att det inte har varit så. Jag är ledsen, Bengt Westerberg, när det gäller frågorna om kvalitet och rättvisa. Jag undrar varför folkpartiet inte har -- åtminstone under utskottsbehandlingen eller kanske när vi går till omröstning -- kunnat ansluta sig till vår motion i det avsnitt som handlar om att säkra kvaliteten i barnomsorgen. Folkpartiet hade då blivit betydligt mer trovärdigt i den här frågan. Jag kan inte tolka detta annat än som att det är moderaterna i den borgerliga regeringen som bestämmer. Hur kan det annars komma sig att folkpartiet yrkar avslag på sin egen motion om lagstadgad rätt till barnomsorgsplats? Hur kan det annars komma sig att Bengt Westerberg lägger fram ett förslag som riskerar att slå sönder den unika, sammanhållna barnomsorg som vi har byggt upp här i Sverige? Hur kan det annars komma sig att det inte står en rad i propositionen om hur intagningen till de privata daghemmen skall ske? Det betyder i praktiken att barn som har behov av särskilt stöd kan förvägras plats. Hur blir det då med de handikappade barnen, som Bengt Westerberg i andra sammanhang vill slå vakt om? I sin iver att privatisera har regeringen haft litet väl bråttom när man har utarbetat den här propositionen. Man har glömt bort att se efter hur en god kvalitet skall kunna säkras och också att undersöka hur barnens och föräldrarnas rättssäkerhet skall kunna garanteras. Med andra ord: propositionen är tyvärr ett dåligt hastverk. Det vore klädsamt om regeringen kunde tillstå detta och lova att återkomma med ett förslag som visar hur de uppenbara bristerna kan rättas till.
Herr talman! Om Maj-Inger Klingvall, efter ett år framåt i tiden då vi kan se ett antal exempel på enskilda daghem, kan påvisa för mig att kvaliteten i dessa daghem är sämre än kvaliteten i den kommunala barnomsorgen, lovar jag att jag skall ingripa. Jag hoppas att vi får tillfälle att diskutera denna fråga någon gång nästa höst. Maj-Inger Klingvall tog upp frågan om lagstadgad rätt till barnomsorg. Jag vill inte alls avfärda denna möjlighet, även om Maj-Inger Klingvalls argument är något haltande, eftersom hon samtidigt säger att det i stort sett inte längre finns någon kö. Då behöver man ju inte ha någon lagstadgad rätt. Man behöver inte införa sådan, om kön redan är avskaffad. Som sagt, jag utesluter inte att vi kan återkomma med ett förslag. Nu öppnar vi för enskilda alternativ och därmed för en både kvantitativ och kvalitativ utbyggnad av barnomsorgen. Låt oss då vänta ett tag och se i fall det finns behov av en lagstiftning. Jag bestrider inte att behovet fanns så länge vi hade en socialdemokratisk regering, men på den punkten har det ju skett en förändring. Jag vet inte om det gör någon skillnad om jag instämmer med Bo Toresson eller om Bo Toresson säger en sak. Maj-Inger Klingvall kan ju inte polemisera med mig och säga att det är fel på åsikten bara för att jag instämmer i den. Det måste ha varit något fel på åsikten redan när Bo Toresson uttalade den. Jag konstaterar att hans bedömning på denna punkt är att socialdemokraterna inte tillräckligt har tänkt på barnen utan varit systemförsvarare. Den bild jag har av svensk socialdemokrati i just denna debatt stämmer väl med det som Bo Toresson säger. Maj-Inger Klingvall har en mycket märklig syn på detta med enskild verksamhet. Det är möjligt att vi har vuxit upp under olika förhållanden. Jag är själv uppvuxen med ett litet företag. Jag vet att hela bilden av att det är kallt, hårt och obehagligt i ett litet företag är helt felaktigt. Det finns mycket av värme och positiv inställning. Jag är helt övertygad om att alla de som kommer att driva barnomsorg i enskild regi liksom de som driver läkarmottagningar eller annan vårdverksamhet i enskild regi kommer att se till att det blir god kvalitet. De vet, i motsats till vad som är fallet i mycket av den kommunala verksamheten, att det är bara om de erbjuder god kvalitet som människor köper deras tjänster. Redan i detta ligger en kvalitetsgaranti som socialdemokraterna aldrig har velat skapa. Till det kommer den möjlighet som bidragsgivarna, dvs. stat och kommun, har att övervaka verksamheten, precis som man övervakar annan enskild vårdverksamhet. På den punkten tror jag att Maj-Inger Klingvall kan känna sig helt lugn. Jag är övertygad om att den resa som jag hoppas vi får chans att göra nästa höst kommer att ge mig goda möjligheter att visa Maj Inger Klingvall vad gott man kan åstadkomma med enskild verksamhet.

Herr talman! Jag vill som ordförande i socialutskottet hälsa Bengt Westerberg välkommen till riksdagen med sin första proposition. Jag har i snart tio år kunnat följa hur folkpartiet har förhållit sig till offentlig sektor och välfärd. Då har folkpartiet varit i opposition och framlagt ett antal ståndpunkter i riksdagsmotioner och debatt. Nu är folkpartiet i regeringsställning, och då måste man gå från att markera ståndpunkter till att presentera en egentlig politik. Däremellan är det ett steg att ta i precisering av avsikter. En hel del av folkpartiets riksdagsmotioner har haft karaktären av markeringspolitik i fråga om ståndpunkter. Jag har mycket noga följt folkpartiets program om förnyelse av offentlig sektor. Ett av de mest svårfångade förslagen var ett motionskrav att folkpartiet skulle sprida en ny form av anda i offentlig verksamhet om man fick chansen. Bengt Westerberg förstår säkert att det inte är så lätt att formulera en egentlig politik utifrån någon form av andlig materia. Jag har också haft förståelse för att folkpartiet har behövt kritisera socialdemokraterna för deras välfärdspolitik. Sådana är politikens villkor. Men jag har också konstaterat, vilket har glatt mig, att Bengt Westerberg har gjort tydliga markeringar för generell välfärdspolitik, mot nyliberala tendenser som icke bygger på en strikt hållning för det lika människovärdet. Här har folkpartiet å ena sidan, som jag uppfattar det, stått för de grundvärderingar som socialdemokratin har när det gäller generell välfärd, offentlig finansiering och demokratisk styrning. Å andra sidan har man starkt kritiserat de nyliberala tendenserna. Jag läste i Aftonbladet på Luciadagen, den 13 december, att Bengt Westerberg åter står upp för solidaritet och jämlikhet. Det är viktigt, säger han. Samtidigt kan man konstatera att Ulf Laurin och andra inom SAF-högern vill kasta de värderingarna, solidaritet och jämlikhet, på sophögen. Socialministern får ursäkta att det sprider sig en misstänksamhet inom våra väljargrupper när folkpartiet säger sig stå för en generell välfärd och samtidigt sätter sig i en mycket SAF och moderatstyrd regering. Vilket kommer resultatet att bli? Vi kommer från socialdemokratins sida i socialutskottet att hålla fast vid den generella välfärdspolitiken. Men vi kommer också att försöka förnya oss i den meningen att vi lägger fram en strategi som innebär att vi vill driva opposition och granska regeringens propositioner i ett perspektiv från yta till djup. Alltför mycket av social och sjukvårdsdebatten förs på ett plan av yta och retorik. Eftersom välfärden är så viktig menar vi att riksdagen måste få ett seriöst sakunderlag innan man gör viktiga förändringar i social och sjukvårdspolitiken. Mot denna bakgrund skall jag något förklara för Bengt Westerberg de resonemang som ligger till grund för vår motion, eftersom Bengt Westerberg hade svårt att förstå vad vi menade. Vi vill alltså ha, i ett djupperspektiv, sociala och pedagogiska mål. Vi vill ha kvalitetssäkring och avgifter som inte leder till att någon stängs ute. Varför har vi då varit onödigt tjatiga på denna punkt? Jo, därför att om man godtar ett system med avgifter som är så pass höga att alla inte kan efterfråga tjänsterna, åker vi in i en situation där plånboken styr möjligheten att komma in. Anledningen till att vi vill vara bestämda är att motsvarande diskussion förs på skolans område. Jag tror inte att socialdemokraterna kommer att ha något emot en skolpeng. Däremot kommer vi att vara motståndare till att man utöver skolpengen skall öppna för så höga avgifter att det blir en gräddfil för dem med pengar. Det är denna gräddfil vi inte vill ha. Därför är vi en aning misstänksamma när man är otydlig i fråga om avgifterna. Vi har sett vad som nu händer i USA, där man har avgiftsfinansiering av sjukvården. Tidigare slog detta bara mot de s.k. utsatta grupperna. Nu drabbas medelklassen. Nu blir det reaktioner i hela USA. Därför är denna fråga om avgifter viktig för vår del. Vi vill också ha ett system för kvalitetssäkring, eftersom vi har den uppfattningen att formen inte är avgörande om man uppfyller kvalitetskraven. Riksdagen står här inför en situation där vi måste ge indikationer på vad vi menar med kvalitet. Här vill vi inte, Bengt Westerberg, ha politiska åsikter om vad som är kvalitet, vare sig de är moderata, folkpartistiska eller socialdemokratiska. Vi vill ha insikter om kvalitet. Jag tror att vi kommer att gå in i en situation under 90-talet där vi på flera områden inom socialpolitiken och sjukvården inte kan ha den ordningen att riksdagen inte har nationella kvalitetsindikationer. Hur skall vi annars kunna utvärdera det hela? Det är den tanken som ligger bakom vårt krav på kvalitet. Jag skall avsluta med fyra frågor till Bengt Westerberg. Kan det inte vara angeläget att stilla vår oro, om vi menar samma saker när vi säger att avgifterna skall vara någorlunda i nivå, och regeringen säger att det inte får vara oskäliga differenser? Tycker vi likadant här? Vi har ett frågetecken på denna punkt. Måste det inte bli så att regeringen uppdrar till det nya institutet att ta fram indikationer för kvalitetssäkring för att vi skall kunna göra utvärderingar? Vilken bedömning gör Bengt Westerberg, med de indragningar som regeringen skall göra i den ekonomiska politiken? Kommer det att finnas pengar ute i kommuner och till statsbidrag för att gå mot full behovstäckning? Den 13 december skrev Bengt Westerberg följande i Aftonbladet: ''Den svenska välfärdssektorn kan inte jämföras med planekonomierna i de socialistiska staterna eftersom Sverige i allt väsentligt är en marknadsekonomi. Men till stor del har den varit ett slags planekonomisk struktur inom denna marknadsekonomi.'' Vilka inslag av planekonomisk struktur är efter Bengt Westerbergs proposition kvar inom svensk barnomsorg?

Herr talman! Låt mig kommentera de fyra frågor som Bo Holmberg ställde. Men först vill jag gärna säga när det gäller detta med skolpeng, att på den punkten råder det inte några delade meningar mellan oss. Det råder inte heller några delade meningar mellan oss och skolminister Beatrice Ask. På den punkten har hon varit ute och mycket klart markerat att hon inte tycker att det är rimligt att man tar ut avgifter utöver den här skolpengen. Så till Bo Holmbergs fyra frågor. Det är möjligt att vi menar samma sak när det gäller avgifterna. Det är vår bestämda uppfattning att avgifterna skall ligga ungefär på samma nivå som de kommunala. Man kan dock tänka sig att kommunerna behandlar ett sådant enskilt alternativ på ett negativt sätt. Kommunerna står ju, genom sina bidrag, för en stor del av finansieringen. Det är inte rimligt att man stoppar verksamheten på den grunden. Staten har under en lång följd av år varit ganska snål mot enskilda skolor, t.ex. Waldorfskolor. De hade inte kunnat existera om de inte hade fått ta ut avgifter trots de statliga bidragen. Vi tycker att de har tillfört någonting till den svenska skolan och för många svenska elever. Det hade varit fel att gå in och säga att de inte får ta ut dessa avgifter och driva Vi ser saken på ungefär samma sätt när det gäller barnomsorgen, förutsatt att kommunerna ställer upp och tillskjuter egna medel och vidarebefordrar de statliga. Då finns det självfallet ingen anledning att ha högre avgifter i enskilt driven verksamhet än i offentlig. I själva verket tror jag att det snarare kommer att bli tvärtom. Bo Holmberg frågade också om kvalitetssäkringen. Det är självklart att om stat och kommun går in med stora bidrag skall man också utöva en tillsyn över den verksamhet som man finansierar. Vi vet ganska litet om hur vi skall utvärdera sociala tjänster över huvud taget.

Den tredje frågan gällde den fulla behovstäckningen. Vår bestämda uppfattning är att den ekonomiska politiken också gentemot kommunerna skall drivas så att det finns utrymme för full behovstäckning. Om man bygger ut dagis och erbjuder barnomsorg till de föräldrar som inte har, är det egentligen inte någon belastning för de offentliga finanserna totalt sett, även om det kan vara en fördelningsfråga mellan stat, landsting och kommun. Till sist gällde den fjärde frågan planekonomiska strukturer inom den offentliga sektorn. Med det förslag vi nu lägger fram på barnomsorgsområdet har vi naturligtvis eliminierat huvuddelen av detta. Nu blir det mera konkurrens på det här området och större möjligheter till enskilda initiativ än vad som har funnits tidigare. Därmed försvinner en sådan planekonomisk struktur. Det har i själva verket varit ett av syftena med den proposition vi har framlagt.
Herr talman! Våra krav i den här motionen var kanske inte så svåra och dunkla när vi får resonera litet om dem, Bengt Westerberg. Man skulle kanske kunna tänka sig att regeringen, i samband med kommande budgetproposition, gav riksdagen en redovisning för hur det ser ut på avgiftssidan. Då behöver riksdagen inte fortsättningsvis diskutera detta med åsikter, utan med insikter om hur det verkligen ser ut. Då kan man kanske också få en säkerhet på avgiftssidan som inte finns i propositionen, men som vi har i vårt alternativ. Uppgiften för CUS-institutet skall ju vara att utvärdera kvalitet, men först måste man ju ha indikationer för det. Då menar vi att regeringen måste ge detta institut den uppgiften, dvs. först indikationer och sedan utvärdering. Det skulle passa utmärkt att börja med det konkret inom barnomsorgens område. När det gäller detta med hur förfärliga socialdemokraterna har varit i sin planekonomi och i sin sovjet -- Bengt Westerberg har inte påstått detta, men många andra -- var det faktiskt inte mycket av planekonomisk styrning i det system som vi har i dag om det bara gäller detta med gränsen till Pysslingen och om vi skulle få kvalitetskontroll i övrigt.
Herr talman! Vi skall naturligtvis ta fram allt det faktaunderlag vi kan hjälpa riksdagen med. Nu gör ju Kommunförbundet ganska ambitiösa sammanställningar när det gäller t.ex. dagisavgifter. Där finns alltså redan de statistiska sammanställningar som Bo Holmberg efterlyser. Kvalitetsaspekten på barnomsorgen skall vi gärna försöka belysa och främja på olika sätt. Jag tror att de enskilda initiativ som kommer att komma fram på det här området kan hjälpa oss att se hur vi kan utveckla kvaliteten. Det är vår erfarenhet från enskild vårdverksamhet på andra områden. Vi har ingen anledning att tro att det inte skall bli likadant när det gäller barnomsorg. Jag minns fortfarande när Bo Holmberg och jag hade våra duster här i riksdagen för ett antal år sedan om precis detta ämne. Då försvarade jag mycket konkret några enskilda förskollärares rätt att få driva dagis. Bo Holmberg var mycket bestämt emot. Dessa förskollärare har under de här fem sex åren sedan de startade, fått driva verksamheten under täckmantel av föräldrakooperativ för att över huvud taget kunna driva verksamheten vidare. Jag hade nöjet att träffa dessa damer för ett tag sedan. De förklarade att de nu var mycket nöjda när de kan bedriva detta i den verksamhetsform som de hela tiden eftersträvat. Om Bo Holmberg hade varit litet på alerten för sex år sedan hade vi legat långt fram på det här området nu. Låt oss hoppas att vi blir mer överens i framtiden.
Herr talman! Min uppgift i regeringen var inte att lägga fram propositioner på det sociala området, Bengt Westerberg. Det var socialministrarna som skulle göra det. Jag hade uppgiften att vara civilminister. Jag kan försäkra Bengt Westerberg om att det kom en hel del förslag från civildepartementet på förändringar av regelsystem för att nå en mindre central styrning gentemot kommun och landsting. Det ser vi nu resulatet av.

Herr talman! Det betänkande vi nu debatterar innehåller en del uppmuntrande saker. Jag tänker då på majoritetsuppfattningen att det så småningom skall bli en större rättvisa i barnomsorgen så att också den omsorg som utövas i det egna hemmet skall få ett stöd. För den som följt barnomsorgsdebatten under ett par årtionden är det uppenbart att det under åren har skett stora förändringar i debatten. Dagens betänkande nämner en del. Riksdagen beslutade hösten 1990 att statsbidrag även skall lämnas för barnomsorg i form av daghem och fritidshem som ägs och drivs av personal. Litet längre fram var det fritt fram för statsbidrag till den barnomsorg som svenska kyrkan driver, dock inte fullt ut. I det här betänkandet tas ytterligare ett steg i riktning mot större rättvisa även för kyrkans deltidsförskolor och andra deltidsförskolor som drivs av annan huvudman än kommunerna. Herr talman! Detta var egentligen inte orsaken till att jag begärde ordet. Det var i stället några synpunkter på statsbidraget till den tillsyn som dagbarnvårdarna utför avseende sina egna hemmavarande barn. Sådant statsbidrag har hitintills inte utgått. Det kommer inte att utgå för det närmaste året heller enligt utskottet. Propositionen aviseras däremot att regeringen har för avsikt att ändra statsbidragsreglerna så att statsbidrag skall kunna utgå för dagbarnvårdarnas egna barn på samma villkor som gäller för andra yrkesarbetandes barn. Jag har under lång tid intresserat mig för dagbarnvårdarnas arbetsvillkor och den barntillsyn som utförs i familjedaghem. Vi kan ha -- och har -- olika synsätt på olika barntillsynsformer. Jag anser för min del att det var olyckligt att man i början av 1970-talet såg familjedaghemmen som något övergående som skulle ersättas med daghem. I gällande budget räknar vi med att det finns 116 000 platser för skolbarn i familjedaghem. Det var således ingen realistisk attityd som intogs i början av 70-talet. Tyvärr kom detta negativa synsätt på familjedaghemmen att bli vägledande under lång tid. Det gällde satsningen på familjedaghem i fråga om utbildning, fortbildning och satsning på lekmaterial. I många kommuner är det fortfarande så att familjedaghemmen är beroende av arbetsledningens planeringsförmåga för att få den längd på arbetsdagen som andra yrkesgrupper betraktar som självklar. Kristdemokraternas intresse för rättvisa i barnomsorgen ledde fram till att kds i Linköping tog upp detta med dagbarnvårdarnas barntillsyn för egna barn i ett yttrande över kommunens barnomsorgsplan. År 1983 var jag med om att, tillsammans med numera hädangångne Sture Nilsson, väcka en motion till Linköpings kommunfullmäktige om att dagbarnvårdarna skulle få del av kommunens barnomsorg på samma villkor som andra yrkesgrupper. Det efterföljande eniga kommunfullmäktigebeslutet innebar att dagbarnvårdares barn från 6 månaders och upp till På det här sättet etablerades Linköpingsmodellen. Den fick en efterföljare i Uppsalamodellen. Det finns dock några skillnader. Jag vill nämna en. I Uppsala kom modellen att användas som modell för rekrytering av dagbarnvårdare under det att man i Linköping mer framhöll rättvise och kvalitetsaspekterna. Jag tror att motståndarna till barntillsyn för dagbarnvårdarnas egna barn skulle tjäna på att någon gång verkligen analysera vad det är frågan om. Genom att inte räkna dagbarnvårdarnas egna barn hamnar man i någon form av verklighetsflykt. Jag har varit med om att i socialnämnden fatta beslut om att man vid anställning av dagbarnvårdare skulle räkna med de egna barnen så att dessa tillsammans med de utifrån placerade barnen i familjedaghemmet skulle hålla sig inom den storlek som man rekommenderade för barngruppen. Detta var alltså i början av 1980 talet. Jag minns ännu hur journalisten Kristina Rhen i Hallands nyheter 1983 beskrev hur en dagbarnvårdare med två förskolebarn tvingades lämna dagbarnvårdaryrket därför att hon inte kunde försörja sig på den halva lön som blev följden av att de egna barnen beaktades. Av de utredningar som olika socialnämnder gjort när kristdemokrater följt upp motioner om Linköpings och Uppsalamodellerna går det att utläsa att många socialförvaltningar helt enkelt inte räknar med de egna barnen när man placerar barn utifrån. De betraktas som obefintliga. Detta innebär naturligtvis att barngrupper i praktiken blir större än vad man egentligen rekommenderar. Det finns egentligen bara en bra lösning på det här. Det är att man tillämpar samma system som rådde i de skolor där jag fick min folkskoleundervisning. Där förekom det att lärarna hade egna barn. Jag hörde aldrig talas om att det skedde något avdrag på lärarens lön. Jag hörde heller aldrig talas om att man reducerade statsbidraget till de här skolorna. Herr talman! Med det sagda yrkar jag bifall till min motion 1991/92:So14 under mom. 9.

Herr talman! Någon nämnde dåligt humör, trötthet och negativ stress i debatten. Därför vill jag börja med en liten annan vinkel och läsa någonting ur boken, Mamma, jobbet och jag: ''Min mamma framför alla andra mammor! Det brukar vara så hemma. Hon har långt ljust hår och en klok hjärna. Fast hennes lediga tid rinner ut som i ett timglas. Jobba och städa, fast ändå är hon inte som andra mammor. Dessutom lagar hon god och mättande mat. Hon är medellängd, ungefär som ett normalt kylskåp. Pappa och jag hjälper till med det mesta. Hon arbetar på Posten i stan. Den postterminalen är nybyggd. Förresten heter hon Maud. Hon är sekreterare på sin avdelning. Hon sorterar kuvert, kuvert och vykort varannan dag, natten eller kvällen. Jobbar hon hemma på dagen, så städar hon, lagar mat och vilar 5 minuter innan hon ska åka till jobbet. Ifråga om pengar så får hon nog precis så det räcker till lite extra. - - Om jag skulle få välja var jag skulle jobba när jag blir ungefär 26 bast, så skulle jag öppna en egen kiosk. Så mullig och kioskälskare som jag är. Vad vore en stad utan kiosk? När jag får barn, om jag får några, skulle jag vara precis som min mamma och pappa är. Jag är en liten fantasifull kille som drömmer om att åka till Disneyland med min familj. Fast jag vågar nog inte flyga dit för jag har aldrig flygit förut. Så mitt liv är ditt som datt. Som alla andra långstångar är, om jag får uttrycka mig så. Så nu är min berättelse slut om min kramgoa mamma med familj.'' Det var en litet annorlunda syn på hur livet kan vara. Det var Jimmy, som går i femman, som filosoferade om sitt liv på det här viset. Han är ganska representativ: ganska nöjd, tänker litet roligt och drömmer om framtiden. Herr talman! Det är inte så enkelt att efter en så här lång debatt ha några nya synpunkter. Jag instämmer förstås i det som har anförts av Maj Inger Klingvall, men jag kan inte låta bli att något kommentera de övriga inlägg som har gjorts. Jag skall göra det genom att beskriva vad som sades. Någon sade så här: Vill man inte ha privat barnomsorg, så väljer man bort detta. Man gjorde jämförelsen att den som vill köpa falukorv på Konsum gör det, medan den som vill gå på ICA gör det. Förutom det ganska cyniska i att jämföra barnomsorg och falukorv vill jag påpeka att det finns kvalitetskrav för falukorv. Inte all korv får kallas falukorv, utan denna måste uppfylla vissa kvalitetsnormer. Så är det inte med den barnomsorg som de borgerliga nu försöker införa. Någon annan sade: Föräldrar har det vansinnigt jobbigt -- och det är riktigt. Men då kan man fundera på följande fråga: Får de det mindre jobbigt nu? På vilket sätt gör införande av aktiebolag i barnomsorgen det mindre jobbigt för föräldrarna? Jag bara undrar. Någon sade så här: Det behövs förändringar. Underförstått var att det förhållandet att så väldigt många barn är på dagis att det måste förändras. Ja, men om det nu är så att så många som 80 eller kanske 90 % av föräldrarna själva vill anlita kommunala dagis, skall man då tvinga dem till någonting annat? Det sades vidare att faktiskt också barn med särskilda behov skulle få plats i den barnomsorg som man är beredd att införa. Men var står detta? Det har vi ännu i dag inte fått något besked om. Var står det att de privata daghemmen har skyldighet att ta hand om handikappade barn, invandrarbarn, stökiga barn, kort sagt: barn med särskilda behov? Det står ingenstans. Det sades så här: Föräldrarna själva skall bestämma. Javisst, men vilken makt har föräldrarna visavi AB Daghem, om man inte villkorar statsbidragen? Hur kan föräldrarna påverka att daghemmet blir på ett visst vis, om man nu tycker att kvaliteten är för låg? Det sades dessutom: Det är inte nödvändigt med lagstiftning, för de borgerliga partiernas långsiktiga mål är att föräldrarna skall få välja familjepolitik själva. Javisst, men vilken rätt har de föräldrar som vill ha barnomsorg? De är ju en överväldigande majoritet. Det som vi debatterar i dag är en näringspolitisk proposition. Man skulle lika gärna kunna tänka sig att den handlade om att bolagisera televerket eller att sälja ut domänverkets skogar. Jag vill upprepa följande tidigare ställda fråga: Var finns barnen i den här debatten, och varför skall vi ha barnomsorg i vårt land? Är det för att kvinnor skall få arbeta efter egna initiativ? Är det för att kvinnor skall få en breddad arbetsmarknad? Är det för att föräldrar skall få bestämma mer över sina barn? Vi socialdemokrater fullföljer nu den uppfattning som vi har sedan många år tillbaka, trots att vi -- jag kanske skulle ha börjat med att säga det -- fått diverse tillmälen för att vi nu försöker fullfölja den politiken, som vi tror är bra för barnen. Vi har fått tillmälen som ''cement'', ''dogmatisk'', Vi gör det därför att vi sedan lång tid tillbaka faktiskt har satt barnen i centrum. Målen för vår barnomsorgspolitik är tre. Det första är det sociala. Vi vet att barn fortfarande växer upp i ojämlika miljöer, och barnomsorgen är ett medel av flera att utjämna de klassskillnader som finns. Det andra är det pedagogiska. Världen är i dag inte vad den var för 20 år sedan, och barn behöver nu en bättre förberedelse och större kunskap inför vuxenlivet än tidigare. Det tredje är tillsynsbehovet. Genom en god barnomsorg kan föräldrar förena föräldraskap och förvärvsarbete. De här tre målen är lika viktiga för oss, och de ställer barnen i centrum. Jag kan uttrycka dem med Victorias ord i samma bok, som jag för övrigt kan rekommendera till läsning. Victoria säger: ''Jag är glad att mamma inte lyssnade på pappa när han avrådde henne från studier och förvärvsarbete. Jag skulle ha gått miste om mycket roligt om jag inte fått vara med kompisarna hos dagmamman, eller inte fått pröva på att klara mig själv och ta ansvar under de spännande timmarna ensam hemma.'' Jag trodde -- felaktigt, visade det sig -- precis som Maj-Inger Klingvall att det fanns åtminstone ett borgerligt parti i den här kammaren som delade våra värderingar om jämställdhet och om barnens behov, nämligen folkpartiet. Jag tycker att det är beklagligt att folkpartiet även på den här punkten -- och kanske särskilt på den, eftersom jag tycker att det är så ofantligt viktigt att barnen ställs i centrum -- har lagt sig platt för de andra krafterna i regeringen. Nog måste det kännas litet ynkligt för de folkpartister som står bakom detta att reducera den stora frågan om barns behov till en fråga om man skall kunna sälja och köpa aktier. Jag vill avsluta med några ytterligare barnröster från boken. Linda, femteklassare, säger så här: ''Jag tänker ibland på framtiden. Efter min utbildning vill jag ha en familj, ett fast jobb och egen villa. Dagisplats åt mina barn. - - Jag hoppas att alla ska slippa vara arbetslösa om några år. Just nu är allt kaos i världen.'' Lena, som går på gymnasiet, säger så här: ''När jag var en liten snorig parvel tillbringade jag en stor del av mina vardagar på dagis. Det gjorde jag eftersom båda mina föräldrar arbetade heltid. Jag led absolut inte av det. Tvärtom så var det att gå till dagis det bästa jag visste.'' Jag yrkar avslag på propositionen och bifall till de socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! Jag skall inte upprepa argumenten för den ökade valfrihet i barnomsorgen som dagens beslut skall leda till, utan instämmer därvidlag med tidigare talare från regeringspartierna. Jag tänker i stället ta upp den viktiga delfråga som också Roland Larsson och Harry Staaf tidigare har berört i sina inlägg, nämligen dagbarnvårdarnas rätt att kunna få kommunal barnomsorg. Dagens statsbidragsregler är ju starkt diskriminerande på den punkten, och de försvårar därmed för kommunerna att bygga ut barnomsorgen på ett sätt som kan anpassas till de lokala förutsättningarna. Rätt för dagbarnvårdare att inräkna sina egna barn i barnomsorgen skulle ju underlätta för småbarnsföräldrarna att temporärt ta anställning som dagbarnvårdare och därmed åstadkomma att ytterligare bra småbarnsplatser i hemmiljö skapades. Jag var själv som kommunstyrelseordförande i Uppsala med om att utveckla den modellen i vår kommun 1986--1988, och vi gjorde det då i förvissning om att ett eventuellt regeringsskifte 1988 skulle leda till statsbidrag. Men på grund av att statsbidragsbestämmelserna inte kom att ändras blev den modellen naturligtvis kommunalekonomiskt något tveksam, även om den samhällsekonomiskt var riktig. En sådan här modell, som också fanns i Linköping, skulle bl.a. leda till att investeringar i nya lokaler och utrustning till en del därmed kan undvikas i många kommuner och att fler platser åstadkoms inom en given ekonomisk ram. Regeringsdeklarationen gav ett tydligt löfte om att statsbidrag till dagbarnvårdares egna barn skulle komma, och den reformen skulle ske i ett första och omedelbart steg, som man uttryckte det. Dess värre har sedan detta löfte skjutits framåt i tiden i den proposition som vi behandlar i dag. Då åberopas samhällsekonomiska och statsfinansiella skäl mot reformen. I ett antal motioner av ledamöter från moderaterna, centerpartiet och kds ifrågasätts starkt de beräkningar som görs i propositionen på den här punkten. Det ter sig närmast litet patetiskt att statsrådet Bengt Westerberg nu driver samma argumentering som dåvarande statsrådet Bengt Lindqvist genom åren drev i polemik mot just de borgerliga partierna. Det verkar som om det sättet att räkna, som med rätta ifrågasatts av de borgerliga partierna här i riksdagen, nu gått i arv inne i departementet till den nya socialministern. Men det är ju inte mer rätt i dag än då. Egentligen handlar den fråga vi diskuterar i dag om när kommunernas förändringsarbete på den här punkten skall släppas fram. Med kommunalekonomiska kommitténs förslag, som ju regeringen hänvisar till, kommer kommunerna att ha full frihet att lägga upp barnomsorgen utan styrande statsbidragsregler från 1 januari 1993. Då kan det tyckas spela mindre roll med ett år, men så är det faktiskt inte. Många kommuner kommer att känna sig tvingade att göra fortsatta felsatsningar ytterligare ett år, med dagens statsbidragsregler. Jag besökte t.ex. förra veckan en kommun där man ansåg sig behöva bygga upp nya dyra småbarnsplatser på dagis i stället för att få fram dessa platser med hjälp av Uppsalamodellen. Det skulle man göra just på grund av de diskriminerande statsbidragsreglerna. Förändringsarbetet skjuts alltså upp och blir dyrare. Slutligen kan jag notera att i propositionen räknas inte in kostnaderna för staten som kommer med de nya platser som förmodligen fås fram genom det i och för sig mycket positiva upphävandet av lex Pysslingen, medan man däremot helt felaktigt skriver upp kostnaderna för ett införande av Linköpings-Uppsalamodellen, och det ter sig ologiskt med de beräkningarna. Med hänsyn till hur ärendet nu ligger till efter utskottets behandling, avstår jag från att formellt yrka bifall till min motion So11. Likväl upplever jag att avsaknaden av nya statsbidragsregler på den här punkten stör det positiva helhetsintrycket och att regeringen därmed inte fullt ut bejakat sin egen valfrihetsrevolution att gälla redan 1992 på det här området. Jag hoppas att det blir bättre 1993, när ett generellt bidragssystem förmodligen kommer att gälla.

Herr talman! Det kan finnas olika sätt att sammanfatta en debatt av det här slaget. Efter det besök som jag själv gjorde i ''verkligheten'' i Helsingborg i går känner jag ett väldigt starkt behov av att förmedla den förtvivlan och vrede jag mötte bland alla dem som drabbas av vad den borgerliga politiken faktiskt innebär.

Vad är det som pågår i Helsingborg? Jo, fr.o.m. årsskiftet försvinner hela den normala kommunala nämndorganisationen och ersätts av sex servicenämnder, indelat efter bostadsområden och på ett sådant sätt att man redan där skapar segregation. Målet är att all kommunal verksamhet skall privatiseras under nästa år, inkl. primärvården som kommunen då tar över. Meningen är att både primärvården och äldrevården skall avskaffa sig själva i kommunal regi. Det uttalade målet är vidare att på tre år skall all kommunal verksamhet till sitt innehåll, oavsett huvudman, mer än halveras. Med de besparingskrav som ställs räknar man med att även i låg och mellanstadiet skall det bli 35--40 elever i varje klass. Skolmåltiderna och vikarierna försvinner. Det moderata kommunalråd som nu har övertagit makten, Jerker Swanstein, säger att om ett daghem inte klarar sig i konkurrensen, får det väl gå i konkurs. Vi kan fråga oss vilka daghem det är som inte klarar sig i konkurrensen. Det blir de daghem som får ta hand om barn som kostar mycket därför att de har särskilda behov eller därför att deras föräldrar har långa arbetsdagar och obekväma arbetstider. Den här politiken genomför man med stöd av Ny Demokrati och framstegspartiet. Det har lett till att folkpartiets ledande man Kjell-Arne Welin har hoppat av alla uppdrag, i förtvivlan över den högervridning både på central och kommunal nivå som nu sker och vad det innebär för människorna. Jag kan förstå honom, för han kanske trodde att Bengt Westerberg menade allvar när han sade så här förra året: ''Det moderata budskapet blir allt tydligare och allt mer oroande. De offentliga insatserna, dvs. välfärdsstaten, skall minskas. Skatterna skall sänkas kraftigt och människor i ökad utsträckning själva betala för välfärden. Detta är för folkpartiet en oacceptabel politik. Vi liberaler kommer aldrig att medverka till att den genomförs.'' Vi kommer heller aldrig att göra det med hjälp av Ny Demokrati, sade Bengt Westerberg före valet. Nu ser verkligheten ut så här på allt fler håll i landet. Bengt Westerberg har inbjudit oss att resa med honom och besöka de goda trevliga exemplen. Jag skulle vilja inbjuda Bengt Westerberg och andra på den borgerliga sidan att resa med oss och besöka den verklighet som jag nu talar om och som fyller mig med en sorts vit vrede och förtvivlan. Det är naturligtvis för att skapa en gräns för att sådant här inte nu sker som vi ställer de krav vi gör om barnomsorgen i vår motion och som vi kommer att fortsätta att bekämpa den förändring, det verkliga ansikte, som den s.k. valfrihetsrevolutionen har, när moderaterna får styra. Herr talman! Bengt Westerberg talade om en verklighet som man skulle hoppas var sann. Han sade att det behövs ingen rättighetslagstiftning, nu när behoven snart är tillgodosedda. Köerna kommer att försvinna -- särskilt nu, säger han, när vi öppnar för andra alternativ. Ja, köerna kanske försvinner, men inte därför att behoven försvinner utan helt enkelt därför att vi återförs till ett samhälle som vi trodde att vi hade lämnat för alltid. Den politik som vi nu ser utvecklas fyller oss socialdemokrater med förtvivlan och vrede men också med mycket starkt självförtroende för det som vi representerar och det som vi tänker slåss för, rättvisa och solidaritet, och när det gäller det ärende vi behandlar nu barnens behov av en trygg uppväxt, av den bästa starten i livet.

Herr talman! Jag tänker inte gå in i någon allmänpolitisk debatt med Birgitta Dahl. Den vita vrede och den förtvivlan som Birgitta Dahl gör sig till talesman för borde ha känts under hela det år som snart har passerat. Jag reagerar emellertid väldigt skarpt mot Birgitta Dahls angrepp på Bengt Westerberg, när han inte är närvarande i kammaren och inte kan svara. Sedan kan jag trösta Birgitta Dahl med att Kjell Arne Welin har uppdrag i folkpartiet som han med glädje tar på sig.
Herr talman! För det första kunde Bengt Westerberg ha stannat tills debatten var slut. Det brukade jag göra som statsråd, även om jag måste avstå från att framträda i radio. För det andra är det i högsta grad befogat att sätta in regeringens förslag i den verklighet som vi är satta att försöka förändra och förbättra till människors bästa.
Herr talman! Birgitta Dahl tycker att socialministern kunde ha stannat kvar. Men av talarlistan framgår inte att Birgitta Dahl skulle hålla något anförande. Jag kan också tala om att innan Bengt Westerberg gick härifrån informerade han mycket noggrant anmälda talare om att han hade ett sammanträffande avtalat med Sveriges Radio.

Det är ett faktum att den utveckling som jag har beskrivit i dag pågår i många kommuner. Det är inget fantasifoster.

Herr talman! Jag har blivit upplyst om av kammarsekretariatet att min motion inte höll av tekniska skäl, så jag kunde inte yrka bifall till den. Då får jag väl finna mig i det och ta tillbaka mitt yrkande. Och så får jag försöka bättra mig till nästa gång.

Fru talman! Jag yrkar bifall till meningsyttringen beträffande mom. 3 och 4. Den situation som råder på arbetsmarknaden gör att förslagen till ytterligare utbildningsplatser på högskolan är klart otillräckliga. Det finns få tillfällen då en utökning av antalet platser är mer motiverad än just nu. Inga bärande skäl talar för att man bör avstå från en sådan åtgärd. Kapaciteten på många linjer skulle kunna utnyttjas bättre för att lösa många av de problem som vi står inför.